Herr talman! Herr Holmqvist säger att han och hans parti ser realistiskt på verkligheten, och det är ju bra. Därmed är vi helt överens på den punkten. Jag har i och för sig aldrig betvivlat det. Men då måste man också vara konsekvent i sitt politiska handlande och se till att försvarssektorn — i en verklighet som vi båda tydligen är överens om dess värre är allvarlig — får möjlighet att fylla sin uppgift. Låt mig peka på ett par saker. Det är alldeles riktigt att vi inte snabbt kan ta igen de inställda repetitionsövningarna. Dels skulle det kosta för mycket pengar, dels skulle det uppstå störningar i samhällsmaskineriet. Vi avser dock att låta repetitionsövningarna genomföras i full omfattning fr.o.m. nu. Det innebär att de inställda övningarna får tas igen på lång sikt. Trenden har i alla fall brutits markant. Och den ekonomiska situationen har gjort det möjligt att Nr 45 bryta den negativa trenden snabbare än vad jag trodde för ett år sedan. Det är något som jag tror att både Eric Holmqvist och jag kan hälsa med tillfredsställelse. Det är riktigt, som Eric Holmqvist säger, att det sker en överföring från det ena budgetåret till det andra med upp till 2 26. Det har diskuterats hur detta förhållande skall kunna ändras för att göra det möjligt att använda pengarna på ett effektivare sätt. Utan att avslöja vad som står i budgetpropositionen kan jag ändå nämna att det är en fråga som inte regeringen utan riksdagen kommer att avgöra. Jag har emellertid velat peka på denna möjlighet att åstadkomma en effektivare resursanvändning och en bättre fungerande planering. Det är här fråga om åtgärder som inte inverkar på den totala utgiftsramen utan bara gör det möjligt att sprida utgifterna över en längre period. Jag hoppas därför att frågan inte betraktas som kontroversiell. Eric Holmqvist hänvisade till en ledare i Skånska Dagbladet, som jag inte har haft tillfälle att läsa. Av Eric Holmqvists citat ur artikeln förstår jag dock att vederbörande ledarskribent inte har fulla insikter i hur försvarets priskompensationssystem fungerar. Det skall jag inte klandra honom för, därför att det är över huvud taget få journalister som har de kunskaperna. Det gör att man inte skall ta sådana artiklar med så stort allvar som tydligen Eric Holmqvist gör. Vad som framhålls i artikeln utgör inget bevis på att försvaret skulle ha för mycket pengar, utan det är ett bevis på att priskompensationssystemet fungerar så att pengarna så att säga faller ut vid fel tidpunkt. Det är angeläget för den arbetande försvarskommittén att försöka finna ett system som bättre följer kostnadsutvecklingen än vad det nuvarande systemet gör.
Herr talman! Jag skall bara påpeka en sak, som jag tycker är mycket viktig. Det finns anledning att hålla i minnet att det är försvarsministern själv som låg bakom förslaget att inställa repetitionsövningarna. Det har inte funnits några anspråk från socialdemokratiskt håll att spara in på just den delen av försvarsverksamheten. Vi har dock inte haft några invändningar mot det. Jag har själv sett allvarligt på dessa inställda övningar. Artikeln i den nämnda tidningen, en tidning som för centern har stor betydelse när det gäller opinionsbildningen, får väl ändå anses spegla de spänningar som finns. Om dessa har jag velat inbjuda till debatt. Men centerpartisterna här i kammaren, även de som har insikt i frågan, tycks tiga. Jag vill ta tillfället i akt att ge försvarsministern ett klart besked om att vi absolut inte har några invändningar, om försvarsministern går något längre i sin sparnit på detta område. För att vi skall få människor att sluta upp kring vårt försvar, tror jag det är viktigt att vi visar att vi är beredda att göra de anpassningar när det gäller försvaret som är motiverade med hänsyn till förhållandena i samhället i övrigt.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att det var jag själv som vid tidigare tillfällen föreslog att man skulle ställa in repetitionsövningar. Det var helt enkelt av tvingande skäl, vilket Eric Holmqvist också väl känner till. Försvarsanslagen är till stor del bundna genom personalkostnader och genom materialbeställningar som ligger ute. Det gör att man tyvärr i hastigt uppkomna likviditetslägen, som det var tidigare år, egentligen bara har haft repetitionsövningsverksamheten och litet annat att ta till som budgetregulator. Det här är ett av de problem som jag tycker att vi gemensamt skall försöka lösa. Vi måste se till att om man råkar ut för en sådan här situation så skall det icke behöva gå ut över det som jag anser vara något av det mest angelägna vi har inom hela försvarssektorn.

Herr talman! Jag har i likhet med Eric Holmqvist tagit del av den omtalade tidningsnotisen om att försvarsminister Krönmark strävade efter att få till stånd en försvarspolitisk debatt förra gången, när vi fattade det förnyade beslutet om höjda anslag för femårsperioden. Det var en intressant notis, särskilt från min synpunkt sett, eftersom det var jag som försökte få i gång en försvarspolitisk debatt, medan både Eric Krönmark och försvarsutskottets ordförande på alla sätt försökte undvika en sådan debatt. Där ser man hur verkligheten förändras av journalistiken. Det är intressant att man nu vill tala om försvarspolitik, och i en sådan debatt är jag alltid villig att delta. Jag hade annars inte tänkt föra någon lång debatt i dag, men som det nu har blivit ställer jag naturligtvis upp på det också. Utskottet har sagt beträffande yrkande 2 i vår motion att några besparingar på civilförsvarets område inte kommer att vara aktuella. Det noterar jag med tillfredsställelse. Hans Petersson i Hallstahammar kommer att tala om det ekonomiska försvaret och knyta an till vad vi anser vara viktigt, nämligen balansen mellan totalförsvarets olika grenar. Det blir intressant inte minst mot bakgrund av den diskussion som här har förts mellan Eric Holmqvist och försvarsministern. Från vpk:s sida har vi sagt i många år att totalförsvaret håller på att kantra över, och det finns åtskilliga belägg för den saken. Vi har en försvarsorganisation som fortfarande bygger på värderingar från 1950 och 1960-talen. Man har inte tagit hänsyn till det förändrade läget på vapenteknikens område. Man har inte tagit hänsyn till Sveriges förändrade ekonomiska läge. Det är intressant att anknyta litet till vad försvarsministern tog upp i sitt anförande. Försvarsministern talar om verkligheten. Jag måste säga att han målar hin på väggen. Det är verkliga brösttoner som kommer fram om hur hotet har ökat, hur allvarligt läget är och sådana saker. Visst har spänningen i världen ökat. Det konstaterade vi redan förra gången vi debatterade här. Då är alltså frågan: Vad skall Sverige göra i detta Nr 45 läge? Onsdagen den Är det till någon nytta för oss att öka de militära anslagen, att försöka — 10 december 1980 upprätthålla en organisation som har sina rötter i 1950 och 1960-talen, samtidigt som samhället i övrigt blir alltmer sårbart och vapentekniken gör Besparingar inom att Sverige som liten nation varken tekniskt eller ekonomiskt kan hänga med försvarsdepartei kapplöpningen? Det är ju detta försvarsdebatten borde handla om, inteom — mentets verksamnågon eller några miljoner eller t.o.m. någon miljard hit eller dit. Det — hetsområde viktiga är hur det svenska försvaret skall anpassas till den ekonomiska och tekniska verklighet som råder i världen i dag. Vi kaninte tro att vi skall kunna upprätthålla en försvarsorganisation motsvarande den som fanns under 1950 och 1960-talen. Då hade vi i Sverige — vilket jag har sagt vid flera tillfällen — på grund av en mängd positiva förutsättningar möjligheter att upprätthålla ett i förhållande till omvärlden relativt starkt försvar. Vi hade då en mycket god ekonomi och ett mycket stort tekniskt kunnande på vapenteknikområdet. Det gjorde att vi kunde hålla en hög standard, men det kan vi inte i dag. Försvarsministern säger själv att det reellt har skett en urholkning av försvarsanslaget. Självfallet har det skett en sådan. Jag vill därför fråga försvarsministern: Hur mycket pengar skulle det behöva satsas för att vi med nuvarande organisation skall återfå den relativa jämvikt som rådde på 1950 och 1960-talen? Finns det över huvud taget några ekonomiska möjligheter i Sverige att göra detta? Alla vet att svaret är nej, men det kunde vara roligt att höra försvarsministern verifiera detta. Vi har nämligen inte råd. Försvarsministern sade att det är skada att repititionsutbildningar har inställts för våra förband. Ja, det är sorgligt. Men vad beror det på? Jo, på satsningarna på flygplansäventyr och annat, som har medfört att alltför stora summor har satsats på materielsektorn och på tekniska utvecklingsprojekt som vi inte kan följa upp. Då blir det inga pengar kvar till det försvar som vi skulle behöva upprätthålla och utbilda på ett mer vettigt sätt med tanke på vår situation. Jag håller med Eric Holmqvist om att det just nu är ett sällsynt bra tillfälle att debattera försvaret. Vi står nämligen — vilket jag framhöll även förra gången vi debatterade denna fråga — inför ett vägskäl i den svenska försvarspolitiken. Antingen kan vi välja Eric Krönmarks och moderata samlingspartiets upprustaroch högerlinje eller en vettig linje som anpassar försvaret till våra behov och våra möjligheter att upprätthålla det. Vi måste välja en vänsterlinje, en omrustningsoch nedrustningslinje. Annars kommer det svenska försvaret att urholkas mer och mer, för att till slut bli en ännu större koloss på lerfötter än det i dag är. Det har här talats om de andra partierna i regeringen. Om vi ser historiskt på centerpartiets försvarspolitik, finner vi att den alltid har varit — om jag får uttrycka mig så — modest. Centerpartiet har alltid sett med skepsis på ökade rustningar, då dessa alltid mycket hårt har drabbat den del av befolkningen som centerpartiet representerar. Det är därför förvånansvärt att centerpartiet i dag utan protester ställer upp på den moderata upprustningslinje som drivs i regeringen. Det är synd att ingen centerrepresentant vill detta i denna 19 debatt. Det skulle nämligen vara oerhört intressant att få höra vad som kan ligga bakom ställningstagandet att vika sig för högerkrafterna i regeringen och godta det absurda förhållandet att man låter försvarskostnaderna vara ograverade samtidigt som det sker en bantning på alla andra områden i samhället. Det är ett ganska anmärkningsvärt ställningstagande, som vi säkert får anledning att återkomma till vid ett annat tillfälle. Jag konstaterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna har börjat driva en kärvare linje i försvarsdebatten. Vi kommer naturligtvis att stödja s-reservationen i denna fråga, då vi uppfattar den som ett steg i rätt riktning. Det måste bli en mer genomgripande och belysande debatt om försvarsfrågorna. Framför allt måste vi ta hänsyn till totalförsvaret som helhet och inte enbart tala om miljoner eller miljarder till det militära försvarets olika delar. Detta hoppas jag kommer att belysas tydligt när Hans Peterssson i Hallstahammar senare skall tala om det ekonomiska försvarets dilemma, som är betydligt viktigare och intressantare i detta sammanhang än det militära försvarets. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s motion.

Herr talman! Det betänkande från försvarsutskottet som vi nu behandlar innehåller två avdelningar. Den första avdelningen behandlar förslag om besparingar med 300 milj.kr. under kommande budgetår. Mot den delen av propositionen och betänkandet har nu Eric Holmqvist och Oswald Söderqvist riktat kritiska synpunkter. Den andra avdelningen rör försvarsministerns och regeringens förslag till en översyn syftande till en ökad samverkan mellan å ena sidan olika delar av totalförsvaret och å andra sidan samhällets övriga verksamheter. Den delen har biträtts av ett enhälligt försvarsutskott. Utskottet anser att ”ett ökat samutnyttjande av resurser mellan försvaret och det övriga samhället bör eftersträvas”. Detta utskottets enhälliga uttalande bör ingå i kammarens protokoll. Så till besparingarna på 300 milj.kr. nästa budgetår. Som jag framhöll i kammaren för tre veckor sedan har Sveriges säkerhetspolitiska läge försämrats i förhållande till den bedömning som gjordes när det femåriga försvarsbeslutet togs 1977, då vi allmänt trodde på en fortgående avspänning mellan världens supermakter. Men läget har också försämrats i förhållande till den bedömning som vi gjorde våren 1980. I korthet: Krig pågår mellan världens två stora oljeleverantörer Irak och Iran. Sovjets invasion i Afghanistan fortsätter. Spänningen i och kring Polen inger stark oro för utvecklingen i centrala Europa. Risken för spridningseffekter till vårt närområde har ökat. Jag är verkligen förvånad över att Eric Holmqvist fortfarande, trots allt som händer i vår nära omvärld, envist vill minska försvarets resurser. Jag är mindre förvånad över att Oswald Söderqvist och vpk är helt okänsliga för den säkerhetspolitiska utveckling som vi iakttar genom t.ex. händelserna i Afghanistan och oron i och kring Polen. De framhärdar i att försvarets resurser bör minska med ca 1076, dvs. med 1300 milj.kr. per år. Nr 45 Försvarsutskottet, även dess socialdemokratiska ledamöter, är helt enigt om att avstyrka vpk-motionen. Eric Holmqvist och socialdemokraterna föreslår en besparing på ca 600 milj.kr. under kommande budgetår som ett led i den besparing på ca 2 miljarder kronor som de vill ha i en i förhållande till regeringens förslag lägre försvarsdeparteplaneringsram, vilken riksdagen röstade ner den 18 november i år. Vi mentets verksamborgerliga i utskottet anser samfällt att en så stor besparing som socialde — hetsområde mokraterna föreslår skulle vara till alltför stort men för försvarets beredskap och styrka. Vi avstyrker därför den socialdemokratiska motionen. Utskottet konstaterar att enligt propositionen avses minskningen ske genom att regeringen håller inne 300 milj.kr. av den priskompensation som försvaret får genom nettoprisindex. Besparingen underlättas om priskompensationen för budgetåret blir större än den faktiska prisutvecklingen för försvaret, och så kan nu bedömas bli fallet. De borgerliga ledamöterna i utskottet konstaterar vidare att avsteget från den ekonomiska inriktningen enligt 1977 års försvarsbeslut främst kommer att göras genom tillfälligt bromsad byggnadsverksamhet och genom ytterligare rationaliseringar inom ledning och förbandsverksamhet. Vi räknar med att dessa besparingsformer är de minst skadliga för försvarets beredskap och styrka. Herr talman! Med hänsyn till behovet av besparingar godtar utskottet regeringens besparingsförslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig först säga att jag är tacksam för att ordföranden i försvarsutskottet pekar på frågan om en ökad samverkan mellan försvaret och den civila sektorn. Jag har framfört den tanken förut, och jag uttrycker förhoppningen att vi verkligen kan bli överens om att göra kraftansträngningar för att se hur materiel och annat kan utnyttjas på ett förnuftigt sätt i en samverkan mellan civila och militära myndigheter. Jag vill sedan säga att Per Petersson inte borde vara förvånad över att vi socialdemokrater står fast vid vårt förslag och vidhåller det vi har hävdat under fyra års tid nu. Det vore väl underligt om vi skulle frångå det just i det ögonblicket när de borgerliga åtminstone till en del närmar sig oss och är beredda att skära ned en del av sina anspråk. Låt mig sluta med förhoppningen att man från borgerligt håll inte ovillkorligen skall hålla fast vid en viss summa, även om riksdagen nu skulle stanna vid de 300 miljonerna. Min livliga förhoppning är att man skall göra ansträngningar att spara som går vida utöver detta belopp.

Herr talman! Jag har sagt det vid upprepade tillfällen tidigare och jag säger det i dag: Per Petersson, försvarsutskottets ordförande, har en mekanisk och statisk uppfattning så snart det gäller att diskutera försvarsfrågor. Han 21 Nr 45 räknar bara i termer av anslag till det militära försvaret — skär man ner Onsdagen den anslaget till det militära försvaret med 500 miljoner eller 1 miljard, så är det 10 december 1980 en försvagning, och ökar man anslaget med 500 miljoner eller 1 miljard, så är det en förstärkning. Det finns inte tillstymmelse till analys eller till försök att se på något slag av annan organisation eller struktur av försvaret, utan det är Besparingar inom S 3 fö bara detta mekaniska räknande i antal stridsvagnar, antal flygplan eller vad försvarsdeparte : S mentets verksamdet nu är som räknas. Har man en sådan mekanisk och statisk syn när det hetsområde gäller att debattera en sådan här viktigt fråga, så blir ju debatten ganska meningslös. Då har man ju inte någon känsla för eller någon vilja att över huvud taget gå in i en konstruktiv debatt. Men det handlar ju om hur pengarna används. Det är ingen idé att pumpa in en miljard extra i försvaret för att få kanske ytterligare något tiotal stridsvagnar — det är ungefär vad det räcker till. Det förbättrar inte vår säkerhetspolitiska situation ett barr, Per Petersson. Vad som behövs är en omfördelning. Vi har föreslagit en kraftig bantning av de militära anslagen. Vi skulle gärna se att de pengarna överfördes på ett sådant sätt att samhällets sårbarhet minskade, dvs. så att man förstärkte det ekonomiska försvaret. Det skulle vara mycket bättre använda pengar, och det skulle samtidigt bli ett incitament till en produktionsökning inom olika sektorer i samhället, vilket en militär produktion aldrig ger. Det borde inte vara okänt för Per Petersson som försvarsutskottets ordförande att det finns utredningar från USA, i FN:s regi — läs t.ex. utredningen från 1977! — som visar att varje dollar eller varje krona som satsas på den civila sektorn ger betydligt större effekt på samhällsekonomin än det som satsas inom den militära sektorn. Det är sådana tankegångar vi måste komma fram till och inte mekaniskt och statiskt räkna miljoner och säga: Nu försämras säkerhetspolitiken, för nu minskar anslagen till det militära försvaret. Försök att komma ifrån den metoden att räkna, Per Petersson! Då kanske vi får en bättre försvarspolitisk debatt, en som är betydligt mer konstruktiv än den som förevarit här.
Herr talman! Till Eric Holmqvist: Vi arbetar med femåriga försvarsbeslut. Det senaste beslutet fattade vi 1977, och vi gjorde det på grundval av andra säkerhetspolitiska bedömningar än dem vi gör i dag. Det säkerhetspolitiska läget är starkt försämrat i förhållande till vad vi allmänt trodde år 1977. Då förvånar det mig att Eric Holmqvist — med all den säkerhetspolitiska kunskap och det försvarspolitiska intresse han har — inte också låter det slå igenom i sitt sätt att se på hur man skall avdela resurser till försvaret i en framtidsbedömning. Sedan till Oswald Söderqvist: Jo, jag framhärdar i att om man minskar anslagen till försvaret med en miljard så minskar försvarets styrka. Oswald Söderqvist uttalar sig tvärsäkert om hur det framtida totalförsvaret skall se ut för att ha den största effekten. Men jag tror inte att Oswald Söderqvist har någon självklar förmåga att göra säkrare bedömningar än den 22 försvarskommitté som arbetar sedan några år och som kommer att avlämna sitt förslag hösten 1981. Jag tror att förhållandet är precis det motsatta, att Nr 45 försvarskommittén har oändligt mycket större möjligheter än Oswald Onsdagen den Söderqvist att avväga hur till totalförsvaret avdelade pengar skall kunna göra — 10 december 1980 största möjliga nytta för Sveriges säkerhetspolitik.
försvarsdeparte Herr talman! Vi har ju en försvarskommitté som arbetar med frågan om — mentets verksamhur försvaret skall se ut i framtiden. Jag tillhör inte den, men det gör däremot hetsområde Per Petersson. Vi får väl anledning att återkomma i den frågan. Låt mig sedan säga: Det förefaller mig som om Per Petersson har den föreställningen att det finns ett naturligt samband mellan de försvarspengar som skall satsas någon gång i framtiden och det läge som vi har i dag. Men förhållandet är ju det alldeles motsatta. Den styrka som vi har inom försvaret — det betonade också försvarsministern— beror på det som vi byggt upp under de gångna åren. Det är vår stora tillgång, och det är också avgörande för Sveriges säkerhet i dag. Därför menar jag att vi skall se till att föra diskussionen på ett realistiskt sätt, och det tycker jag faktiskt inte att Per Petersson gör i det här sammanhanget.

Herr talman! Det skulle vara ett fullständigt underkännande av hela det svenska utredningsoch kommittéväsendet om en stor statlig utredning inte skulle ha mer material och större möjligheter att bedöma frågor av den här vikten än en enskild riksdagsman har, som dessutom inte får tillgång till materialet. Så långt kan jag hålla med Per Petersson. Men det är intressant att studera vilka förskjutningar som ändå skett i våra olika försvarsutredningar under åtminstone det senaste decenniet. Just de tankegångar som vi i vpk i åratal fört fram har börjat slå igenom också i de svenska försvarsutredningarna och kanske framför allt i den debatt som förs av experter utanför försvarsutredningarna. Där börjar man nu mycket tydligt tala om vikten av ett balanserat totalförsvar — inte i den gamla betydelsen, utan i termer av att man måste minska samhällets sårbarhet, varvid satsningar på flera militära installationer och mer material inte i sig ger någon ökad säkerhet. Det är bara att konstatera, vilket jag gjorde i min förra replik, att Per Petersson har ett mekaniskt tänkande. Han vill inte se någonting annat än att någon miljon till det ena eller det andra ökar säkerheten lika mycket. Vidhåller man det tänkesättet, som Per Petersson tydligen fastnat i, kan det inte bli något förnyat tänkande. Det är bara att hoppas att vi så småningom kan få ett byte av regering i det här landet och att den nya regeringen kanske litet mer realistiskt tar hänsyn till de här tankegångarna än vad framför allt Per Petersson och moderata samlingspartiet gör. Ni driver som ni alltid har gjort, den gamla högerlinjen, i försvarsfrågan: mer pengar till försvaret i första hand. Hur det sedan går med samhället i övrigt är man inte särskilt intresserad av.
Herr talman! Först några ord till Eric Holmqvist. Det vi främst diskuterar 10 december 1980 här i dag är de försvarspengar som skall utgå under kommande budgetår. Enligt min bedömning är det internationella läget sådant att det inte finns något säkerhetspolitiskt skäl att minska försvarspengarna under nästkommande budgetår. Låt mig sedan beröra de långsiktga bedömningarna, som Eric Holmqvist menade att jag blandade ihop med de kortsiktiga. Även när det gäller trenderna på lång sikt är det enligt min uppfattning på det sättet att den säkerhetspolitiska bedömning som vi gjorde 1977 — när vi förväntade att det skulle bli en fortgående avspänning mellan världens supermakter — nu har förbytts i en trendmässig utveckling som tyder på att spänningen kommer att bestå. De har också på ömse sidor ökat sina rustningar. De är allmänt mycket mer vaksamma på vad som händer. Och vi i Sverige ligger fortfarande i skärningspunkten mellan öst och väst. Vad sedan gäller Oswald Söderqvists bedömning att jag tänker statiskt vill jag inte diskutera med honom vem som tänker mest statiskt, Oswald Söderqvist eller jag. Vi eftersträvar alla att få ett mer balanserat totalförsvar. Men den komponent som har den viktigaste funktionen för att vårt försvar skall vara krigsavhållande, fredsbevarande, är även framgent det militära försvaret.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att ge uttryck för de bekymmer jag känner inför det beslut kammaren går att fatta — och jag är kanske inte ensam om det. Jag gör det också därför att — som nämnts — en av våra morgontidningar i veckoslutet efterlyste en verklig försvarspolitisk debatt. En sådan har nu kommit i gång, och då kanske det också finns utrymme för någon utanför kretsen av professionella försvarsdebattörer. Mitt intresse för politik — inte minst försvarspolitik — väcktes under de skickelsedigra åren 1936-1939; jag tillbragte större delen av åren 1940-1943 i beredskapstjänst vid våra kuster, och eftersom jag fortfarande tillhör krigsmaktens reserv är jag beredd att åter bege mig dit. Sedan andra världskrigets slut har det nu gått 35 år. Det innebär att den majoritet av svenskar som i dag är under 55 år inte har några egna minnen från beredskapsåren, och de som är under 50 år har knappast någon egen upplevelse av kriget som sådant.

Den oavlåtliga maktförskjutning som äger rum i vår omvärld är något som våra massmedier presenterar för oss som ett spännande skådespel, för en parkettpublik som efter föreställningen förväntar sig att i lugn och ro kunna koppla av och ta sig en smörgås. Meni de stora och tunga politiska skeendena Nr 45 finns det ingen parkett och ingen publik: vi befinner oss alla på scenen och har Onsdagen den en roll i dramat. När kriser uppstår sker det sällan oväntat, för den som följt spelet, men det akuta skeendet är i många fall så snabbt att det drar aktörerna nästan viljelöst Besparingar inom med sig. Själva har vi ju på nära håll och i liten skala upplevt den totala ne z 3 Å . försvarsdeparteförvirringen kring den första trepartiregeringens upplösning för två år sedan, Menters verksam men i vida större skala förekom samma förvirring och samma missförstånd — hetsområde om motpartens avsikter bland de ansvariga politikerna inför de båda krigsutbrotten 1914 och 1939. Själv skall jag aldrig glömma en kväll i Washington i november 1962, när president Kennedy i TV-rutan meddelade det amerikanska folket att han beordrat flottan att avvisa ryska fartyg på väg mot Cuba. Han avslutade sitt anförande med orden: ”Ingen vet vad som nu kommer att hända. Gud beskydde er alla.” Inte ens han var i beslutets ögonblick säker på vad detta beslut skulle få för följder. I en värld dominerad av två — kanske tre — stormakter: Sovjet, USA och Kina, och med två kontinenter— Afrika och Latinamerika — och stora delar av Asien behärskade av instabila våldsregimer; med nyckeln till västvärldens energiförsörjning och ekonomi i händerna på mot varandra öppet fientliga regimer i arabländerna, ter sig den internationella stabiliteten fruktansvärt ömtålig. I denna atmosfär av ekonomisk desorganisation och med rätten i spjutstångs ände manövrerar större och medelstora makters ledare, ängsliga för att från ena dagen till den andra uppskjuta oundvikliga beslut. Men kan vi egentligen längre låtsas som om framtiden bara skulle vara en förlängning av gårdagen? Om ryktena talar sanning är det endast en sagolik tur i oturen att inte en tappad skiftnyckel i en amerikansk kärnvapensilo redan utlöst det ofattbara. Ledande amerikanska politiker upprepar nu tesen att krig inte framkallas av en makts styrka utan av en annans svaghet. Svagheten är inneboende i det demokratiska systemet — vad som där skall göras, görs nästan alltid för sent. Englands svaghet på 1930-talet var ödesdiger för Europa. Sveriges svaghet i dag och i morgon kan bli ödesdiger för Norden. Vad som händer i Norge är inte bara en fråga för utrikespolitiska experter. — Vad som räddade Europa och kanske världen från Hitlers maktgalenskap var klarsynen hos en man, en demokrat och parlamentariker, Winston Churchill. Honom höll man dock i det längsta tillbaka — även i hans eget parti. Redan i november 1932 varnade hani ett stort tal det brittiska parlamentet för vad som höll på att växa fram i dåtidens Tyskland: Låt inte lura er! I hela Europa förbereder man sig för krig. Jag kan inte erinra mig, fortsatte han, någon tid då gapet mellan vad politikerna talar om och vad som egentligen försiggår varit så stort som det är nu.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 1980/81:10 behandlas frågor om besparingar inom ekonomiskt försvar och om tekopolitikens framtida Regeringen tar i propositionen upp frågan om den svenska tekopolitikens Onsdagen den inriktning. Man konstaterar att den svenska tekoindustrins andel av den 10 december 1980 totala tillförseln av tekovaror ligger på en betydligt lägre nivå än den som enligt riksdagens beslut skall gälla som ett långsiktigt mål för den svenska tekopolitiken. Mot bakgrund av de allvarliga akuta problem som i dag präglar svensk tekoindustri finns det skäl att förmoda, att klyftan mellan det av riksdagen fastlagda målet och den faktiska situationen snabbt kommer att öka. De åtgärder i form av neddragningar av beredskapslagren som nu aviseras kommer att ytterligare försvåra tekoindustrins allvarliga läge. Regeringen antyder nu att man har för avsikt att föreslå en revidering av målet för tekopolitiken. Vi finner det från socialdemokratisk sida helt orimligt att, som regeringen nu gör, först genom passivitet tillåta en snabb utslagning av produktionskapacitet i tekoindustrin och därefter anpassa målen för tekopolitiken till den uppkomna situationen. Riksdagens målsättning för tekopolitiken är fastlagd. Det är regeringens uppgift att genom aktiva insatser säkerställa att målen uppnås. Låt mig något påminna om tidigare riksdagsbeslut beträffande tekopolitiken. Riksdagen beslutade våren 1979 att det långsiktiga målet för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. Handelsministern konstaterar i propositionen att denna produktionsnivå inte har uppnåtts på flera år. Men han anger inte varför. I stället försöker han ta den låga produktionsnivån till intäkt för att senare, efter samråd inom regeringen, återkomma i denna fråga. Det tycker vi socialdemokrater är illavarslande. Det ökar ytterligare våra farhågor när det gäller möjligheterna att behålla en tekoproduktion på godtagbar nivå. Vi finner det helt orimligt att, som regeringen gör, först tillåta en snabb utslagning av produktionskapacitet i tekoindustrin och därefter anpassa målen för tekopolitiken till den uppkomna situationen. Vi vill på nytt understryka att riksdagens målsättning för tekopolitiken är fastlagd och att det är regeringens uppgift att genom aktiva insatser säkerställa att målen uppnås. Vi socialdemokrater i försvarsutskottet har, för att återigen uppmärksamma regeringen på den allvarliga utvecklingen inom svensk tekoindustri, fogat en reservation vid utskottets betänkande med denna innebörd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av Eric Holmqvist m.fl. socialdemokrater i utskottet. Vid betänkandet har vi även fogat ett särskilt yttrande. Yttrandet baseras på de frågor som berör överstyrelsens för ekonomiskt försvar verksamhetsområde. Inför statsmakternas beslut om totalförsvarets utveckling under 1980-talet har överstyrelsen för ekonomiskt försvar i samråd med övriga myndigheter Vårt lands försörjningsberedskap bygger i allt väsentligt på det fredstida samhällets resurser. En stark samhällsekonomi och ett konkurrenskraftigt differentierat näringsliv är därför grundläggande för försörjningsberedskapen. Kompletterande beredskapsåtgärder liksom förberedelser för samhällets omställning och anpassning till krisoch krigssituationer krävs emellertid för att en tillfredsställande försörjningsberedskap skall kunna upprätthållas. Samhällsutvecklingen innebär i vissa avseenden att samhällets känslighet för störningar ökar — samhället blir med andra ord mera sårbart. Vissa branscher har svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen och riskerar därför att slås ut. Denna utveckling minskar våra möjligheter att skapa och vidmakthålla en god försörjningsberedskap. Regeringen har ändock i propositionen förutskickat att en minskning skall ske av resurserna för beredskapslagring och industristöd med ca 60 milj.kr. Beloppet utgör drygt en fjärdedel av de medel som för innevarande budgetår anvisats för dessa ändamål. En så kraftig minskning av resurserna kan innebära allvarliga men när det gäller våra möjligheter att upprätthålla en god försörjningsberedskap samt försvåra den nyorientering inom det ekonomiska försvaret som överstyrelsen för ekonomiskt försvar fört fram i perspektivplanen, fas 2. Vi kommer att noggrant granska regeringens förslag mot denna bakgrund.

Herr talman! Det har tidigare i dag efterlysts en försvarspolitisk debatt. Därför tycker jag att det finns all anledning att gå in litet noggrannare på det ekonomiska försvarets verksamhetsområde. Försvarsministern var uppe här och sade att det var ett sällsynt dåligt tillfälle att nu diskutera ytterligare nedskärningar i försvaret. Han menade det militära försvaret och hänvisade till det oroliga läget ute i världen. Det är då litet konstigt att man utan att blinka anser sig kunna skära ner det ekonomiska försvaret. Man för nu fram förslag om besparingar inom det ekonomiska försvarets ram som ett led i den besparingskampanj som bedrivs av regeringen. Man är helt okänslig för att balansen måste upprätthållas genom en förskjutning av resurserna till de andra två benen inom försvaret: det ekonomiska försvaret och civilförsvaret, som jag och mitt parti anser vara grunden för ett bra försvar. Vi kan inte accepetera att man sparar in på det ekonomiska försvaret, som redan tidigare brottas med problem för att kunna fullgöra sina uppgifter. I dagens betänkande finns ingen redovisning av hur besparingarna i detalj skall göras. Men vi menar att läget inom det ekonomiska försvaret är så ansträngt, att tanken på nedskärningar måste avfärdas. Det råder inget tvivel om att de pengar som i dag tilldelas det ekonomiska försvaret behövs där. Vi har ju visat — det framgick av Oswalds Söderqvists tidigare anförande — att det går bra att ta medel från det militära försvaret. Jag är övertygad om att man kan ta pengar från det militära försvaret utan att dess verkningsgrad försämras. Det gäller ju att omstrukturera den dyra och ganska ineffektiva militärapparat som vi har i vårt land. Nr 45 Det är inte precis någon statshemlighet att det ekonomiska försvaret varit utsatt för viss kritik för sitt sätt att hantera frågorna om försörjningsberedskapen. Det har höjts många kritiska röster mot det sätt på vilket det ekonomiska försvaret sköts. Televisionen visade härförleden ett uppmärksammat och omdebatterat program om beredskapslagringen, och i pressen har sedan dess långa listor över lagrade produkter, lagringsförhållanden etc. publicerats. Kemikalier och gifter ligger i ladorna. I vissa fall förstörs lagren. I andra fall kan man misstänka att hanteringen av kemiska produkter, lagring i rostiga kärl osv. kan bli framtida miljöfaror. Man har t.o.m. ifrågasatt ÖEF:s, dvs. överstyrelsens för ekonomiskt försvar, kompetens. Det går lätt att falla in i en allmän klagokör och peka på att beredskapslagringen är dåligt skött och mena att det skulle vara lätt att genom en effektivisering klara den besparing på 60 milj.kr. som nu föreslås. Men det är inte så enkelt. Problemen med vår försörjningsberedskap är mycket större än så och mycket mer djupgående. Därför kan vårt parti inte vara med om dessa nedskärningar. Problemen hänger samman med den industriella och ekonomiska utvecklingen i vårt land, där allt färre varor produceras av allt färre producenter, där vårt under decennier förändrade samhälle har kommit att bli alltmer sårbart på grund av koncentration och centralisering av viktiga funktioner i samhället. Jag tycker att centern visar en viss flathet inför de här frågorna genom att inte anmäla en avvikande mening mot utskottets skrivning. Centern närstående organisationer har dock medverkat i denna centralisering — jag tänker bl.a. på böndernas köttproduktion. Det vore skäl för centern, som vanligtvis pratar om decentralisering och ett levande samhälle som skall vara utspritt över alla regioner, att ta bladet från munnen när det gäller frågorna kring det ekonomiska försvaret, som är intimt förknippade med decentraliseringstanken. När jag i höstas tog upp de här frågorna i försvarsdebatten och pekade på att det ekonomiska försvaret är basen för allt vårt försvar och samtidigt redovisade vad ÖEF själv anser om sina möjligheter att upprätthålla en rimlig försörjningsberedskap blev det liv här i kammaren. Man är mycket känslig för kritik på detta område, eftersom ÖEF:s egna beskrivningar i stort är en bekräftelse av vårt partis kritik över hur samhället fungerar och hur det kommer att fungera i en alltmer kristyngd kapitalism. Dessa saker hör samman. Jag skall citera ur ett häfte om försörjningsberedskapen 1982-1987, som kammarens ledamöter säkert känner till. I perspektivstudien, del 2, uttalar ÖEF bl.a. följande: ”Strukturförändringen inom svensk industri har bl.a. på grund av en alltmer ökande integration lett till allt färre och större produktionsenheter och en mera specialinriktad produktion. Industrin har i växande grad blivit beroende av tillförsel av råvaror, halvfabrikat, komponenter och reservdelar från utländska leverantörer. 31 Samhällets sårbarhet leder till behov av i flera fall kostnadskrävande beredskapsåtgärder. Vissa av dessa kan möjligen undvikas om försörjningsberedskapen beaktas på ett tidigt stadium i samhällsplaneringen.” Jag skulle kunna fortsätta att läsa ur denna skrift och under vart och ett av de olika avsnitt som behandlas påvisa hur felaktig utvecklingen är sett ur försörjningsberedskapens synpunkt. Jag skulle också kunna redovisa hur en ändrad inriktning av produktionen av viktiga förnödenheter kunde fylla betydelsefulla samhällsekonomiska mål, skapa sysselsättning, vara ett medel i regionalpolitiken etc. Det här är så oerhört sammanvävt att man inte, som nu görs, helt enkelt bara kan klippa en bit av det ekonomiska försvaret och säga att vi kan spara där. Livsmedelsindustrin är koncentrerad och till viss del i händerna på utländska intressen. Inom kemiområdet, sägs det i skriften, har problemen ökat i och med strukturrationaliseringar. Energiområdet, som har diskuterats mycket det senaste året, lämnar mycket övrigt att önska. Här behövs en snabb utbyggnad av inhemska energikällor och en kraftig satsning på alternativa drivmedel för bl.a. motorfordon. Inom stålindustrin har vi redan ett 100-procentigt beroende av vissa legeringsmetaller för att t.ex. kunna tillverka rostfria produkter. Specialstålsindustrin gör sig nu också importberoende när det gäller skrot som råvara. Man lämnar malmmetallurgin, dvs. den malm som finns i vårt land, och avser att importera en stor del av råvaran. Också det är helt förkastligt ur den ekonomiska försörjningsberedskapens synvinkel. Verkstadsindustrin, som lever i en hård omvärld, försöker hitta lönsamma ”nischer” med specialproduktion, där man kan konkurrera. Det gör att yrkeskunnande i bred mening går förlorad. Om vi blir avskurna från omvärlden, så står vi med en liten, speciell produktion, som vi inte kan försörja oss på. När det gäller SJ skulle också mycket kunna investeras till både civil och militär nytta. Vi måste även förbereda oss på ett datorlöst tillstånd under vissa kriser. Manuellt yrkeskunnande håller på att tunnas ut och ersättas med helt automatiserad produktion. Om den automatiserade produktionen slås sönder, därför att man exempelvis inte får delar eller andra förnödenheter för den, då står vi där. Vi klarar inte en egen produktion. Det finns snart sagt inte ett område av vårt näringsliv där det inte skulle behövas insatser över det ekonomiska försvaret. Det gäller insatser som samtidigt skulle komma till vardaglig och allmän nytta. I det läget föreslår regeringen att det ekonomiska försvarets investeringar skall minskas. I stället skulle man kunna hålla i gång en produktion som minskade behovet av lagring och import. Ju mer som kan produceras och fortsätta att produceras under en kris, desto mindre behöver lagras. Det är en enkel logik. I den nämnda skriften, som det finns all anledning att ta på allvar eftersom den mycket klart beskriver hur samhällsutvecklingen har varit, står det på s. 37: ”Vår försörjningsförmåga i kriser och krig bygger på det fredstida samhällets resurser.” Det säger väl något om att man genom det ekonomiska Nr 45 försvaret och naturligtvis genom åtgärder på andra områden, inom regionalpolitiken osv., skulle kunna samverka och därmed minska vårt samhälles sårbarhet. Det är därför extra oroväckande när man i propositionen låter förstå att det långsiktiga målet för tekopolitiken kan komma att omprövas. Tekopolitiken är ju rent ut sagt eländig redan som den är, och här måste medvetna framtidsinvesteringar göras. Den textila produktionen är nu nere på sådana nivåer att branschens framtida existens är i uppenbar fara. Det erkänns också utan omsvep i propositionen att man ligger långt under de uppsatta målen, dvs. en 30-procentig andel av den totala tillförseln av tekovaror. I stället försöker man säga att man i värde ligger klart över detta mål, men det är ju helt poänglöst i sammanhanget. När det gäller försörjningsberedskap under avspärrning är det volymen, dvs. antalet plagg, som är det intressanta. Det är inte intressant hur dyra plaggen är. 25 yllejackor är mycket bättre än en päls. Vårt parti har fört fram krav angående tekoindustrin som skulle ha betydelse även för det ekonomiska försvaret. Det ekonomiska och industripolitiska värdet av en bevarad tekoindustri i Sverige måste beaktas. Här skulle också de försvarspolitiska intressena kunna vägas in. Vi skall ha en självständig handelspolitik, riktad mot det multinationella kapitalet och till förmån för människorna i Sverige och tredje världen. Vi måste göra en kritisk analys av produktionens hittillsvarande utveckling och försöka dra upp nya utvecklingslinjer som kan garantera en fortsatt svensk tekoindustri. Det är ett nationellt och allmänt intresse att bevara tekoindustrin och utveckla den efter nya riktlinjer i stället för att slaviskt underkasta sig de multinationella profitörernas villkor, så som nu sker och som utskottet förordar i sitt betänkande. Sverige är ett frihandelsland, men vi tillåter en långt högre import av tekovaror än vad som är rimligt. 1974 var importandelen 53 26. Några år senare var den 67 7o och häromåret var den 75 70. Officiella bedömningar räknar med att den skall stiga ytterligare, och det stämmer ganska väl med vad som sägs i propositionen om att vi inte klarar målsättningen om en 30-procentig självförsörjning. Detta är helt orimligt. Vi måste klara det mål som har satts upp för tekoproduktionen och som riksdagen har fastlagt. Till det här kommer de nyheter som vi kunde höra på radion i morse om att det förekommer en illegal import av tekovaror som, om den får fortsätta, kommer att hota ytterligare tiotusentals anställda i vårt land. Det fordras naturligtvis kraftåtgärder på alla områden för att klara upp tekosituationen. I propositionen visas i stället flathet inför problemen. Man säger att målet för tekopolitiken måste ses i förhållande till de konkurrensmässiga förutsättningar som finns att upprätthålla en viss produktionsnivå. Det är en eftergivenhet som är oerhörd. Och så lägger man till att det återstår endast att 33 sätta in stödåtgärder som vi inte har råd med eller handelsrestriktioner som man inte törs tillgripa — det är vad som står, i klartext. Med en sådan uppgiven inställning när det gäller en så viktig försörjningsgren som teko — tillsammans med nedskärningar inom det ekonomiska försvaret i övrigt — finns det anledning att ställa frågan om de som talat högstämt om försvarsvilja och försvarskapacitet menar allvar. Eller räknar man egentligen inte med några avspärrningar, fredskriser eller ockupationer för vårt lands del? Är det en stor bluff? Vill man ha ett överdimensionerat och dyrt militärt försvar för att skapa profiter i krigsmaterielindustrin? Det är nödvändigt att ställa den frågan och kräva ett allvarligt svar av försvarsutskottets företrädare, när man så öppet åsidosätter den viktiga del av totalförsvaret som det ekonomiska försvaret utgör. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 101 i vad avser mom. 2 a och beträffande mom. 2 b till reservationen av Eric Holmqvist m.fl. i vilken man biträder vårt motionskrav.

Herr talman! Vi skall behandla frågan om anslag till överstyrelsen för ekonomiskt försvar, främst investeringarna under budgetåret 1980/81. Utskottet säger sig för sin del kunna godta den inriktning av besparingssträvandena som regeringen har föreslagit, och man talar om en besparing på 62 milj.kr. Utskottet säger dock klart ifrån att man inte vill ta slutlig ställning i frågan förrän innebörden av de planerade besparingarna har preciserats. Det är väl då också ett svar på de synpunkter som har framförts här tidigare. När det sedan gäller den statliga politiken på tekoområdet pekar regeringen på de beslutade målen för försörjningsberedskapen och de åtgärder som har vidtagits för att nå dem. Regeringen pekar också på näringsutskottets uttalande om att det långsiktiga målet för den statliga tekopolitiken bör vara att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 eller mer av den totala tillförseln av tekovaror. Regeringen konstaterar att den produktionsnivån inte har uppnåtts på flera år. Försvarsutskottet vill i likhet med näringsutskottet avvakta det aviserade förslaget i budgetpropositionen och säger att man inte nu bör göra något uttalande om tekopolitikens inriktning. Vi föreslår därför att riksdagen avslår de motioner som tar upp den frågan. När det gäller försörjningsberedskapen på tekoområdet föreslår regeringen vissa omdisponeringar, och utskottet anser sig kunna godta de åtgärderna. Utskottet säger vidare att mot bakgrund av riksdagens uttalande när det gäller inriktningen av besparingsåtgärderna i statsverksamheten är det också nödvändigt att vi tar till vara varje möjlighet som finns till besparingar. Regeringen bör därför få i uppdrag att närmare överväga om det är lämpligt och medför besparingar att låta driftkostnader för oljelagring bestridas från oljelagringsfonden. Man bör särskilt ta upp de principiella och de budgettekniska synpunkterna. Jag vill med de orden yrka bifall till försvarsutskottets hemställan. När det sedan gäller några av de frågor som Hans Petersson i Hallstaham mar tog upp och de åtgärder han pekade på, så är det riktigt att problemen på Nr 45 det ekonomiska försvarets område blir stora i framtiden, till stor del Onsdagen den beroende på den centralisering av näringslivet som har ägt rum. Han berörde 10 december 1980 livsmedelsberedskapen, och det är självfallet ett område som kräver mycket stor uppmärksamhet. Distributionsfrågorna i samband med livsmedelstransporter och annat vid fredskriser och krigstillstånd kommer nämligen att bli besvärliga. Det läge med energiberoende som vi har försatt oss i, som Hans Petersson pekade på, innebär självfallet inte någon förenkling av de här frågorna. På den punkten delar jag hans uppfattning. Men det är också viktigt att inte ha en övertro på att pengar löser alla dessa problem. Hans Petersson gav själv förklaringen till det, när han sade att försörjningsförmågan skall bygga på det fredstida samhällets resurser. Och det är just så som hela det ekonomiska försvaret är uppbyggt. Det gör att man inte skall ha en övertro på att ytterligare någon miljon från riksdagen kan lösa problemen på det ekonomiska försvarets område. Jag tycker att man från vpk:s sida har en övertro på mer pengar till byråkrati i detta sammanhang. Därför har Hans Petersson inte heller några lösningar att anvisa. Men när det gäller de invändningar som han anmäler kan jag till stor del instämma i farhågorna i de rapporter han talade om.

Herr talman! Det hedrar faktiskt Gunnar Björk i Gävle att han mycket försiktigt förfäktar de synpunkter som utskottsmajoriteten uttalat när det gäller de här två frågorna om såväl tekopolitiken som de problem som sammanhänger med den ekonomiska försvarsberedskapen. Det torde väl bero på att man också från borgerligt håll erkänner att man är ute på sådana vägar där det knappast går att finna någon större förståelse för att föra in de här frågorna i ett totalt försvarspolitiskt och säkerhetspolitiskt resonemang. Jag delar i många stycken de synpunkter som Hans Petersson i Hallstahammar gett uttryck för, även om det där kan finnas anledning att göra vissa nyanseringar. Om vi håller oss till arbetsuppgifterna på överstyrelsen för ekonomiskt försvar, är det ändock uppenbart att de är komplicerade och svåra. De innehåller utan tvivel problem, som också en del av de diskussioner som har förts om överstyrelsens verksamhet har pekat på. Det är helt klart att det finns brister i den här verksamheten. Jag tror också att det framför allt är angeläget att blicka framåt och något mera koncentrera sig på den planeringsinriktning som överstyrelsen nu ger uttryck för och där man försöker finna andra arbetssätt för att möta de största problemen i fråga om försörjningsberedskapen.

Jag tror, Gunnar Björk, att det i anslutning till försvarskommitténs arbete 35 är angeläget att ni också från borgerligt håll verkligen tar er själva i kragen och i större utsträckning väger in de här delarna i det som skall utgöra ett underlag för den kommande femårsperioden men också under längre tid anger en inriktning av säkerhetsoch försvarspolitiken i stort. Där tror jag att ni har anledning att titta litet mer på en resursfördelning som bättre tillgodoser övriga delar inom totalförsvaret och inte enbart det militära försvaret.
Herr talman! Till Gunnar Björk i Gävle vill jag säga att jag är väldigt tacksam för att han biträdde min uppfattning i fråga om områdena energi och livsmedel. Jag antar att han också — utan att räkna upp hela raden av områden — har en liknande inställning vad gäller stålförsörjningen och alla andra områden som är oerhört viktiga för vårt land för att vi skall kunna klara en avspärrning, vare sig det är fred eller krig. Gunnar Björk sade att vi i vpk har en övertro på miljoner. Det är inte så enkelt. Övertron på miljoner finns hos försvarsfolket och hos dem som är anhängare av den försvarspolitik som nu förs, där det ensidigt hävdas att man måste behålla försvarsanslagen för det militära försvaret.

Därmed skapar man också jobb. Allt detta är sammanvävt. När vi nu befinner oss i ett så kritiskt läge, när vi faktiskt direkt kan peka på att viktiga delar av vårt samhälle kommer att falla samman, så är det inte riktigt att skära ner inom just det ekonomiska försvaret. Vad jag tog upp, med utgångspunkt från den allmänna försvarsdebatt man i dag ville föra, var att nedskärningarna skall ske i det militära försvaret, som ändå kan klara sig och bli ett mycket mer effektivt försvar med mindre pengar. Men inom det ekonomiska försvaret, som är knutet till produktion och försörjning av varor som vi behöver också i fredstid, skall man inte skära ned. Det måste vara något vett även i försvarspolitiken.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå att detta skulle vara en fråga om kapitalism eller inte. Att påstå det är att göra det ganska enkelt för sig och blunda med båda ögonen. När det gäller energiberoendet och problemen på livsmedelssidan och inom en rad olika näringar, t.ex. stål, kommer vi att möta uppenbara problem i framtiden, och de kan komma att öka. Det är självfallet beklagligt att man på tekosidan inte har kunnat uppehålla den produktionsnivå som man hade förutsatt. Jag hoppas verkligen att regeringen har klara besked att ge på den här punkten när den kommer med sin proposition. Sedan var det den fråga som rörde jordbruket. Man skall då veta att även om jordbruket har slagit ihop några företag, så är det ändå den del av näringslivet som är mest decentraliserad. Där är man alltså inte värre än andra. Men självfallet har centraliseringen inom livsmedelssektorn när det gäller mejerier och slakterier försvårat möjligheterna för ett bra ekonomiskt försvar.
Herr talman! Jag kan bara nämna ett lokalt exempel hemifrån, där man ytterligare kommer att försämra försörjningsberedskapen. Det är när Konsums bageri i Västerås slår igen och vi får plastinbakat bröd från Uppsala. Men hela ekonomin fungerar på det här sättet. Och om Gunnar Björk är överkänslig för ordet kapitalism kan jag säga så här: Det ekonomiska system som vi nu har och som vi antagligen får behålla under en tid framöver medför sådana konsekvenser att vi inte kan klara vår försörjning. Om Gunnar Björk är överkänslig för själva ordet så kan jag inte hjälpa det. Alternativet till den ekonomi som i dag förs är en ekonomi som är mer framtidsinriktad och mer planerad på ett vettigt sätt för att vi skall klara våra fredstida och andra mål, som ju hör samman med det ekonomiska försvarets verksamhet. Så enkelt är det.

Herr talman! Det finns ett ovedersägligt faktum som vi inte kan undgå att ta hänsyn till när vi skall debattera den här frågan om försvaret på Gotland, nämligen detta att Gotland är en ö. Det finns många sjömil öppet hav mellan Gotland och fastlandet, ett förhållande som givetvis ställer särskilda krav när vi debatterar olika samhällsfunktioner på Gotland. Och det ställer alldeles särskilda krav när det gäller att debattera Gotlands försvarsorganisation. Det är framför allt underhållsaspekterna som är intressanta. Hänvisas man till att klara underhållet över havet, blir det sårbara och dyrbara förbindelser. Det påverkar också, eller bör åtminstone påverka, våra överväganden och beslut när vi bygger upp en organisation. Det må gälla vilken organisation som helst, kanske speciellt en militär organisation. Vilka slutsatser bör man då dra av det här, vilket militärt försvar skall vi ha på Gotland, vilka förbandstyper skall sättas upp och vilken utrustning skall de ha, hur mycket skall man kosta på när det gäller lagring av viktiga reservdelar, drivmedel, livsmedel, alla sådana saker som är nödvändiga för att hålla även den minsta militärapparat i gång? När jag har följt diskussionen om försvarsorganisationen på Gotland och läst utskottsbetänkandet, tycker jag att det är precis som om man hade glömt bort att Gotland är en ö. I utskottsbetänkandet, och även i propositionen, diskuterar man som om havet mellan Gotland och fastlandet inte skulle finnas. Vad säger man? Jo, man säger att vi skall bibehålla pansarförband och pansarförbandsutbildning på Gotland. Vpk har beträffande försvaret länge hävdat att stridsvagnar, som det i första hand gäller när det är fråga om pansarförband, inte är någonting att satsa på i det svenska försvaret. De är dyrbara. Reservdelarna är också dyrbara, underhållet är dyrbart och driftkostnaderna för ett pansarförband överstiger många gånger om kostnaderna för alla andra arméförband. Man säger att vi måste ha stridsvagnar, därför att det är effektivt. Som så många gånger förut när vi diskuterar de här sakerna bortser man från den vapentekniska utvecklingen. Vi vet att moderna pansarbrytande vapen med stor effektivitet och stor träffsäkerhet kan användas, och jämfört med kostnaderna för stridsvagnar och andra pansarfordon är kostnaden för dessa pansarbrytande vapen relativt låg. De ger en större och bättre försvarseffekt än att satsa på ett försvar med pansarförband och stridsvagnar. Jag tänker inte göra någon lång utläggning om utvecklingen på robotområdet och pansarvärnsområdet osv. Det finns tillräckligt många tekniker som känner till detta, och det är gång efter gång belagt i den militärtekniska litteraturen på ett ovedersägligt sätt. Det är alltså inte så mycket att här diskutera om. När vi nu talar om pansarförband på Gotland, måste vi ha i minnet: vi kan hålla något hundratal stridsvagnar på denna ö — det är riktigt. Vilken effekt får vi ut av dem? Hur länge kommer de att finnas kvar som en del i försvaret av denna ö? De blir ganska snabbt eliminerade, och sedan står man där utan sina stridsvagnar. Och möjligheterna att tillföra underhållsersättning i fråga om nya stridsvagnar eller reservdelar är ytterligt begränsade. Det är detta som ligger bakom den motion som vi har väckt med anledning av föreliggande proposition, som vi i övrigt inte har några större invändningar mot. Vi tycker att det är riktigt att minska stabsorganisationen på Gotland. Vi behöver minska stabsorganisationen efter den stora ansvällning av organisationen som skedde på 1960-talet på olika ställen i landet — förmodligen också på Gotland. Vi behöver öka förbandens styrka i stället, och det gör vi inte genom att satsa extra miljoner på att bibehålla stridsvagnsorganisationen på Gotland. Den bör tas bort. Vi kan få ut större effekt, som jag tidigare sade. Kostnadsförhållandet mellan pansarvärnsrobotar och stridsvagnar är ungefär 100:1, dvs.: vi får 100 högeffektiva pansarvärnsrobotar för samma kostnad som en modern stridsvagn. Utbildningen är ganska enkel och lätt att genomföra. Vi bör alltså förvandla förbandet P 18 på Gotland till ett icke stridsvagnsförband och ta bort stridsvagnarna och se till att man i stället får antitankrobotar och pansarvärnsrobotar i tillräcklig omfattning. Detta behöver inte heller påverka personalorganisationen. Det talas i propositionen och utskottsbetänkandet om att grundutbildningen bör omfatta ca 1 000 värnpliktiga per år. Denna siffra kan diskuteras, men det finns ingen anledning att minska antalet av det skälet att man tar bort stridsvagnarna. Man behöver folk för försvaret, men man behöver inga stridsvagnar. Detta är alltså en vettig åtgärd. Den skulle säkert förbilliga försvarsorganisationen på Gotland. Den skulle öka effekten. Den skulle också göra underhållssituationen lättare, ty det är alltid lättare att underhålla alla andra arméförband än pansarförband. Pansarförband är de mest dyrbara och mest tekniskt krävande och mest underhållskrävande av alla förband. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag tänker inte ta upp någon större debatt med Oswald Söderqvist om att Gotland är en ö och inte heller någon debatt angående tekniken när det gäller försvaret. Jag förutsätter givetvis att Oswald Söderqvist är en större expert än ÖB och försvarsutskottet. I försvarsutskottets betänkande nr 12 behandlas frågor angående inriktning, organisation och omfattning av försvaret på Gotland. Till grund för betänkandet ligger regeringens proposition nr 27 i vilken det bl.a. föreslås att det bildas en militär myndighet i Visby av nuvarande fyra, att antalet värnpliktiga ur armén som grundutbildas på Gotland minskas med ca 30 926 till ca 1000 per årsklass samt att mark till övningsfält i huvudsak anordnas genom utvidgning av Tofta skjutfält väster om Toftavägen. I anslutning till I motionen framhålls att de i propositionen lagda förslagen är i viss mån positiva för Gotland men i andra avseenden mycket negativa. Som positivt anser vi propositionens förslag att Gotlands Kustartilleriregemente GK/KA 3 får, i stort sett, oförändrade uppgifter och organisation och att erforderliga resurser för uppgifternas genomförande fortfarande skall vara lokaliserade till Fårösund. Detta är av stor såväl försvarssom regionalpolitisk betydelse för Gotland. Vi har emellertid noterat en debatt under de senaste dagarna med anledning av vissa pressuppgifter från marinstaben som antyder att regementet nu berörs av pågående utredningar vilkas kommande förslag skulle medföra bantningar eller t.o.m. nedläggning av kustartilleriet i Fårösund. Herr talman! Jag vill här starkt betona att sådana förslag, om de framläggs, kommer att möta motstånd från gotlänningarnas sida. En bantning eller nedläggning av GK/KA 3 skulle vara helt förödande för den norra delen av regionen och få verkningar som är oacceptabla. Vi betraktar det också som positivt att den stora markstriden på Gotland nu förhoppningsvis kommer att kunna upphöra. De gotländska myndigheterna har hävdat att utvidgningen av övningsfältet bör ske väster om Toftavägen och så kommer i huvudsak nu att ske. Förslaget att därvid pröva uppgörelser med berörda markägare enligt nyttjanderättsprincipen får också betraktas som ett framsteg. Vår förhoppning är att detta sätt att disponera mark skall visa sig framgångsrikt. Propositionens förslag om en utvärdering efter ca fem år har vi emellertid inte ansett erforderligt. Olika utredningar beträffande det gotländska försvaret har avlöst varandra i 18 år, och det skulle givetvis vara välgörande om såväl försvarets personal som berörda markägare nu kunde beredas arbetsro. Vår uppfattning är också att en sådan särskild utvärdering inte är nödvändig. Om nämligen nyttjanderättsmetoden inte visar sig lämplig, kommer säkerligen detta med det snaraste att rapporteras till berörda myndigheter. Om å andra sidan metoden fungerar bra är det enligt vår uppfattning nog med den kontinuerliga utvärdering som kan förutsättas ske. Hälsan tiger ju som bekant still. Negativt i propositionen och i utskottets betänkande ur gotländska synpunkter är förslagen att bilda en myndighet i Visby av nuvarande fyra, att ändra lydnadsförhållandena för det föreslagna nya arméregementet och att minska antalet värnpliktiga som årligen skall grundutbildas på Gotland. Samtliga dessa förslag får enligt vår mening negativa konsekvenser ur såväl försvarssom ur regionalpolitiska synpunkter. Vi har också i vår motion ställt andra förslag på dessa punkter. Vi har föreslagit att i stället ett tvåmyndighetsalternativ skulle väljas och att lydnadsförhållandena skulle bibehållas oförändrade.

Vi förutsätter för vår del att chefen för den myndighet som nu avses bildas genom sammanförande av nuvarande arméförband i Visby med militärkommandot kommer att hämtas ur generalitetet eller amiralitetet. Ur sysselsättningssynpunkt är de nu framlagda förslagen egentligen inte acceptabla. Personalorganisationerna räknar för sin del med en minskning av antalet arbetstillfällen till 185 som en följd av propositionens förslag. Detta förmodas inträffa på en arbetsmarknad som i övrigt är hårt pressad och har stora problem. När vi inte ändå anser oss böra gå emot förslagen är detta på grund av att omfattande åtgärder för rationaliseringar och besparingar inom försvarsmakten torde vara oundvikliga i nuvarande kärva ekonomiska läge och att Gotland därvid sannolikt måste bära sin del. I vår motion har vi anfört att de sannolika verkningarna på den gotländska arbetsmarknaden på något sätt måste kompenseras. Vårt förslag är att decentraliseringsdelegationen får regeringens uppdrag att utreda och inkomma med förslag till annan statlig eller privat verksamhet som kan lokaliseras till Gotland som ersättning för det bortfall av sysselsättningsmöjligheter som neddragningen på försvarsområdet kommer att medföra. Även utskottet anser det enligt betänkandet angeläget med statliga insatser för att kompensera Gotland för de arbetstillfällen som förloras. Utskottet föreslår att detta ges till känna för regeringen. Vi noterar detta som ett positivt inslag i utskottets betänkande. Jag ställer inte något yrkande eftersom det här föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande.

Herr talman! Det förhållandet att Gotland är en ö har inte särskilt poängterats av utskottet. Vi ansåg å andra sidan inte att uppgiften var helt ny. Men hade Gotland legat på t.ex. småländska höglandet, skulle det i en rad avseenden ha varit lättare att försvara. Det skulle inte ha varit nödvändigt att ha stridsvagnar där i fredstid, utan de skulle ha kunnat ha fraktas dit när så krävdes. Men det faktum, Oswald Söderqvist, att Gotland är en ö ställer en del speciella krav. Och jag tycker att man skall vara glad över en del saker som har hänt på sistone som förbättrar situationen på Gotland. För det första ökar antalet Hercules-transportflygplan i vår försvarsorganisation från tre till åtta. Det nästan tredubblar våra möjligheter att luftvägen föra över förstärkningar av materiel till Gotland — och det är positivt. Jag undrar vad Oswald Söderqvist har gjort för att åstadkomma ytterligare förbättringar på det området. För det andra blir neddragningen av jaktflyget inte så kraftig som vi trodde. Det blir inte åtta divisioner, utan vi kanske klarar elva eller tolv. Det : ökar möjligheterna att förlägga jaktflyg till Gotland. Det är också positivt. Jag undrar vad Oswald Söderqvist har gjort för att på detta område åstadkomma förbättringar för Gotland. På sistone har många uppmärksammat att Sveriges förmåga att jaga u-båtar är förhållandevis begränsad. En ökning av den förmågan är synnerligen önskvärd, just för att hålla uppe sjöförbindelserna mellan fastlandet och Gotland. Jag motser med intresse Oswald Söderqvists förslag för att vi bättre skall kunna klara u-båtshotet mot dessa förbindelser. Från vpk:s sida säger man att det är särskilt viktigt att minska enheterna på Gotland. Det skulle vara intressant att veta om det är just den geografiska belägenheten för denna ö som gör det särskilt angeläget att där skära ned kraftigt. Stridsvagnsförbanden på Gotland är en viktig komponent. Varför då? Jo, stridsvagnen är ett vapen som både är eldkraftigt och rörligt och har ett gott skydd. Det är klart att vi också kan använda oss av robotar. Vi kommer också att få robotar i den svenska försvarsorganisationen, och dessa kan ganska lätt luftledes föras över till Gotland. Men det är inte, Oswald Söderqvist, självklart att robotar är bättre än stridsvagnar. Erfarenheterna på sistone visar att det nya s.k. kompositpansaret medför uppenbara problem när det gäller den riktade sprängverkan från robotarna. Kanonen i stridsvagnarna har i stället större effekt, om man använder s.k. pilammunition. Sådan anskaffas nu till det svenska försvaret. Rimligen har kanonerna i stridsvagnarna därför större möjligheter än robotarna under de närmaste åren. Vi kan i och för sig diskutera kanoner kontra robotar, men det viktiga med stridsvagnen är att den har ett skydd. Det är ett pansar i stridsvagnen som skyddar människorna i den. Det innebär att människorna inte är så hårt utsatta för bl.a. artilleri. Det skulle allvarligt försämra möjligheterna för våra värnpliktiga på Gotland, om man icke hade det skydd som stridsvagnen ger. Det går att klara sig utan pansar i områden med betäckt terräng, bl.a. skogsområden. Men att i öppna områden kämpa utan det skydd som pansaret utgör innebär en väsentlig försämring för de människor som skall verka i denna miljö. Jag tycker att Oswald Söderqvist skulle kunna ta upp detta. Det är inte bara en fråga om eldkraft, utan det gäller också vilket skydd och vilken rörlighet man har. Den gotländska naturen består inte av högväxt skog, utan det är en ganska öppen terräng. Och blir man där utsatt för artillerield får man det mycket besvärligt, om man inte har stridsvagnar. Och skulle vi inte ha stridsvagnar på Gotland, skulle främmande styrkor kunna landsättas utan att ha stridsvagnar med sig — vilket är en mycket enklare operation. Det kan då räcka med en luftlandsättning. Men i och med att vi har stridsvagnar tvingas fienden också ha stridsvagnar. Det tvingar honom till en sjöinvasion, och en sådan är ett betydligt svårare företag och kräver förberedelser. Jag tror inte att vpk har funderat igenom detta. Förutsättningarna för det gotländska försvaret skulle bli dramatiskt försämrade om man inte hade stridsvagnar. Oswald Söderqvist säger att sysselsättningen inte påverkas av att pansarförbandet på Gotland dras in. Det kanske stämmer i fråga om utbildningen, men verkstäderna är en stor pott på Gotland. Sysselsättningen på verkstäderna skulle minska väsentligt om stridsvagnarna försvann. Tala om för gotlänningarna att den minskningen av antalet sysselsatta skulle bli betydligt större än den blir enligt propositionens förslag! Torsten Gustafsson noterar att propositionens förslag innebär en minsk ning av antalet anställda på Gotland. Det är bekymmersamt, eftersom det gäller en landsdel som är prioriterad i regionala sammanhang. Men han säger att det måste accepteras därför att Gotland får ta sin del av minskningen av antalet sysselsatta i försvaret. Men som han också påpekade föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna ätt riksdagen förutsätter att regeringen uppmärksamt följer sysselsättningsutvecklingen och vidtar effektiva åtgärder om så erfordras. Det är ingen hemlighet att förslagen har ett nära samband med markfrågan. Svårigheterna att hitta övningsmark har gjort det nödvändigt att minska antalet kompanier i enheterna. På så sätt kan man klara sig med det mindre övningsfält som står till förfogande. Det innebär att stora pansarförband inte kan utbildas varje år, och det slår igenom i grundutbildningskontingenten. Därmed måste också personalminskningen bli mer omfattande. I och för sig är personalminskningen huvudsakligen en följd av den rent administrativa förenklingen när man för samman fyra myndigheter till en, men därtill kommer den minskning av utbildningen som är en direkt följd av övningsmarksförutsättningarna. Hade Gotland kunnat avstå mer övningsmark, hade man kunnat ha större enheter där. Men detta uppfattar jag som ett val som de gotländska myndigheterna själva har varit med om att påverka. Markförutsättningarna har inte varit sådana att de medgivit större övningsfält för försvaret. Torsten Gustafsson tog upp organisationsfrågan. Han ställde inget yrkande utan godtar i voteringen att det blir en armémyndighet på Gotland i stället för som i dag fyra. Frågan om chefen skall vara generalmajor eller överste är väl i och för sig inte en av de viktigaste frågorna. Militärkommandot på Gotland är i dag en lägre regional myndighet. Som enda lägre regional myndighet inom armén har man en generalmajor som chef. Nu blir denna myndighet väsentligt större genom att den tillförs vad som i dag är två regementen och en luftvärnsbataljon. Det finns enligt min mening ingen anledning att degradera chefen i samma ögonblick som man förstorar myndigheten. Normalt brukar det väl snarare vara tvärtom. Torsten Gustafsson tog också upp det särskilda yttrandet om översynen. Propositionens och utskottsmajoritetens motivering för översynen är denna: Vi har ingen annanstans ett så stort område som kommer att användas intensivt av försvaret utan att försvaret äger marken. Den upplåts alltså med nyttjanderätt. Något sådant har inte prövats i så stor omfattning tidigare, och därför finner utskottet det motiverat att en samlad bedömning av utfallet görs. Vi finner det rimligt att en sådan utvärdering kommer efter fem år. Jag tycker inte att det behöver påverka arbetsförhållandena. De utredningar som Torsten Gustafsson hänvisade till har gällt organisationen, antalet sysselsatta osv.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
Herr talman! Det är litet märkligt att höra folkpartisten Hans Lindblad med en sådan frenesi tala för pansarförband och stridsvagnar på Gotland. Om jag inte missminner mig var det Hans Lindblads parti som för knappt två år sedan ville ta bort just stridsvagnarna på Gotland. Men det var förmodligen ett av de vanliga olycksfallen i arbetet för de borgerliga regeringarna och något som nu skall glömmas bort. Det är inte heller förvånande att flygplansoch flygvapenentusiasten Lindblad börjar tala om att man med Herculesplan skall lösa frågan om underhållssäkerheten för Gotland. Det må så vara att vi har fått åtta Herculesplan som kan användas för detta, men det hjälper inte upp situationen så att vi får något underhåll eller någon underhållslinje för pansarförband, Hans Lindblad. Det går inte att transportera särdeles många stridsvagnar per dag över till Gotland för att ersätta förluster, och särdeles många av våra transportplan kommer kanske inte heller att finnas kvar efter en eller två veckors strider. Fortfarande kvarstår alltså det klara faktum jag pekade på förut: När det gäller underhållsaspekten krävs för en ö som Gotland andra överväganden, och då är det dumt att satsa på ett stridsvagnsförband. Det kommer att kräva mera underhåll, flera transporter av drivmedel, flera transporter av reservdelar osv. än andra typer av försvar. Det är alltså helt bortkastat att inrätta stridsvagnsförband. När det sedan gäller den avskräckande effekten, så betyder naturligtvis ett hundratal stridsvagnar — eller hur många det kan vara som blir stationerade på Gotland — inte så särdeles mycket i det avseendet. Om man i stället komponerar ett vettigt försvarssystem av annan typ, ett som kan verka också mot stridsvagnar och andra mål, uppnår man på det sättet minst lika stor avskräckningseffekt. Det blir dessutom billigare, det kostar mindre i underhållsansträngningar och det blir lättare att lägga upp större lager av exempelvis robotammunition eller pansarbrytande ammunition av annat slag. Visst, det har kommit fram nya pansartyper — det känner alla till. Kompositpansar har det skrivits mycket om i militärtekniska tidskrifter under rätt många år nu, så det är egentligen ingenting nytt. Vi vet också att det genom den militärtekniska utvecklingen kommer fram nya sorter av ammunition. Nu har man återgått till fullprojektiler, som fanns i stridsvagnarnas barndom, så det är i och för sig inte heller något nytt. Men man kan också bygga ut pansarvärnet genom att exempelvis utveckla våra högeffektiva s.k. bakblåsare, våra 9 cm pansarvärnspjäser eller vårt granatgevär. Man kan få massor av sådana vapen för det som en enda stridsvagn kostar, om man vill komplettera ett robotvapen. Detta blir fortfarande billigare, och det blir lättare att lägga upp i lager. Det blir alltså lättare att med ett sådant system klara underhållssäkerheten än genom att satsa på ett sårbart vapensystem som stridsvagnar. Jag tycker att man skall se på den här frågan på det sättet. Det är rätt märkligt att man när vi diskuterar försvarsfrågor så ofta bortser från underhållssäkerheten och underhållsfrågorna när det gäller tillförseln till olika vapensystem och till olika förbandsgrupperingar och andra sådana saker. Mera av detta borde tas in i debatten. Det har också att göra med det som vi har talat om tidigare här i dag, det vi kallade för det sårbara samhället. Det hör ihop också med de frågor som rör detta område. Det berör nämligen transporter, oavsett om de sker till sjöss, till lands eller i luften. Detta borde man ta hänsyn till. Alla sådana aspekter talar entydigt emot att man skall satsa på stridsvagnsförband på Gotland. Det blir dyrbarare än vilket annat system som helst, och därför borde man ta bort stridsvagnarna. Man kan givetvis också lägga civila aspekter på detta. Självfallet kommer sysselsättningen att minska om man tar bort stridsvagnsverkstäderna, för där arbetar ju en massa tekniker och montörer. Men sådant har vi måst genomföra på andra områden. Vi har fått lägga ner verkstäder både på det militära området och kanske än mer på det civila utan att det blivit något särskilt stort ståhej om den saken. Och det steget måste man ta i det här fallet, om man ser på frågan från ekonomisk synpunkt. Det blir billigare, och på lång sikt är det bättre att försöka få till stånd någon annan typ av sysselsättning och någon annan typ av produktion än att lita till militära reparationer av stridsvagnar och på det sättet försöka upprätthålla sysselsättningen på den här ön. Jag nämnde ingenting i mitt förra anförande om markfrågorna. Det är också en positiv sak i sammanhanget att om man inte har stridsvagnsutbildning på Gotland så minskar också behovet av mark för övningar. Och det finns tillräckligt med mark avsatt för militära övningsfält i det här landet redan. Det behöver inte ökas utan snarare minskas. Alla de invändningar som anförts kvarstår också efter Hans Lindblads anförande.

Herr talman! Nu säger Oswald Söderqvist att det är självklart att sysselsättningen minskar när man lägger ner stridsvagnsverkstaden, och självklart har han rätt. Men det stämmer inte med vad han sade i det första inlägget, nämligen att sysselsättningen inte påverkas. Det andra konstaterandet var alltså riktigt, det första var det inte. Jag återgår till frågan om robotar kontra stridsvagnar. Oswald Söderqvist har rätt i att Gotland är en ö. Oswald Söderqvist har rätt i att det är svårt att föra över stridsvagnar. Min slutsats är då: Därför behöver vi ha stridsvagnar på ön. Det hade vi inte behövt om Gotland legat i Småland. Jag tycker att Oswald Söderqvists slutsats inte riktigt är hållbar. Sedan är det klart att man kan säga att en stridsvagn är dyrare än en robot. Men jag kan vända på det och säga: Roboten är en engångshistoria, och den kunde jämföras med ett enda skott från en stridsvagn. Då blir det betydligt billigare med stridsvagn. Det är klart att det också är fråga om nyanseringar, men en stridsvagn är i alla fall mer än en robot. Man kan jämföra och säga att en kanon i en stridsvagn behöver ersättas av ett antal robotar, ganska många sådana. Kanonen är en flergångshistoria, medan roboten är en engångsapparat. Men för att få en riktig jämförelse behöver vi också ta med den rörlighet som behövs. En stridsvagn är ju bandgående. Dessutom erbjuder stridsvagnen ett skydd, dvs. pansaret. Tar man bort skyddet så innebär det att man utsätter människorna för större risker. Gör man jämförelsen på det sättet är stridsvagnen icke något oekonomiskt vapen -— speciellt inte de stridsvagnar som vi redan har. De var ju betalda redan på 1950-talet och kan med begränsade modifieringar användas långt in på 1990-talet. Att skrota dem i förtid förefaller mig rätt orimligt. Sedan: Visst är det svårt att diskutera tänkbara alternativ. Jag vet inte vem av oss som har bäst möjligheter att bedöma ett tänkbart scenario i och kring Östersjön. Men man kan konstatera att den största kuststaten vid Östersjön lägger mycket stor vikt vid just stridsvagnar. Skulle det bli en invasion från någon av de stater som har kust kring Östersjön kan man förmoda att det blir ett väsentligt inslag av stridsvagnar. Och stridsvagnar är det bästa att möta stridsvagnar med, just därför att de är rörliga och kan slå igenom mycket bättre än vad robotar kan. Det här gäller de närmaste åren — det är klart att förhållandena kan förändras så småningom. Oswald Söderqvist talar positivt om robotar. Vi kan alltid tillföra Gotland robotar om vi har lufttransportmöjligheter— det går. Men vi kan troligen icke ge Gotland ett skydd med stridsvagnar om de inte finns där redan i fred. Och jag tycker det är ett rimligt krav för det här landet att ge denna utsatta ö, som alltså inte kan få förstärkning på samma sätt som andra områden i landet, redan i utgångsläget den trygghet som det innebär att ha förband med stor eldkraft, stor rörlighet och rejält skydd. Detta skulle medföra att en eventuell invasion inte kan komma så överraskande som en luftlandsättning, eftersom det också måste bli en invasion sjövägen, vilket alltid är ett betydligt svårare företag.

Herr talman! Det vore bra om Hans Lindblad höll isär vad jag sade i mitt första och i mitt andra anförande, så att det inte behövde bli några missförstånd. Jag talade om personal i mitt första anförande. Då gällde det värnpliktskontingenten på Gotland, som jag ansåg att det inte fanns några anledningar att skära ner. Den kan mycket väl ligga på de 1000 man som man har nu, även om kontingenten kanske kan vara något större eller mindre i en framtid. Jag nämnde ingenting i mitt första anförande om sysselsättningsläget på den civila sidan, vilket är en helt annan sak. Det är självklart att det, om man tar bort en sådan verksamhet som stridsvagnarna, blir nedskärningar på den civila verkstadssidan. Hans Lindblad vägrar fortfarande att diskutera underhållsaspekten. Jag har inte alls sagt att man inte i fredstid kan ha kanske 100 stridsvagnar på Gotland. Men det kostar pengar att ha dem, och de kommer att slås ut mycket snabbt — oavsett om det vore moderna vagnar, vilket det inte är. Som Hans Lindblad själv har påpekat är det fråga om 1950-talsvagnar. Det är några av våra gamla Centurionoch kanske också några S-stridsvagnar som kan förläggas till Gotland. De kommer att slås ut ganska snabbt. Sedan har man inga stridsvagnar kvar, och då finns det heller ingen möjlighet att få över några stridsvagnar dit, även om vi skulle ha betydligt fler Herculesplan än vi har eller möjligheter att ta dem över vattnet. Det är ju det som är den springande punkten: Varför skall vi i fredstid satsa pengar på ett dyrbart vapensystem, som ganska snabbt slås ut och som inte ger större avskräckningseffekt än ett väl komponerat försvar av annan typ, som vi också kan lagra i mycket större antal. Jag tänker exempelvis på robotar eller pansarbrytande ammunition, som vi i fredstid kan lagra för mindre pengar än det kostar att hålla stridsvagnsförbanden i gång på Gotland. Det är ju det som är det viktiga. Vi har inga möjligheter att föra över nya stridsvagnar efter hand som de första slås ut. Hur stora är förlusterna t.ex. för pansarfordon när vi har storstridsdagar? Antalet kommer att minska snabbt, och det går alltså inte att föra över några nya fordon till Gotland. Det är således bättre att redan från början satsa på andra, billiga och lika effektiva system. Det finns fortfarande ingenting som talar för att vi skall ha stridsvagnar på Gotland. Vi kan ju inte upprätthålla stridsvagnsförband på Gotland, eftersom det är en ö. Stridsvagnarna blir utslagna, och vi kan inte sätta in nya. Därför skall vi inte heller från början ha några sådana förband där utan använda pengarna till andra strukturer.
Herr talman! Under denna debatt har det inte sagts någonting om Gotlands säkerhetspolitiska betydelse. Några ord bör vi säga om denna. Läget ute i havet är naturligtvis ytterst sårbart. Gotland har mellan 50 och 60 mil kust, landskapet är öppet och det är klart att ett eventuellt angrepp kan komma att ske mycket snabbt. Å andra sidan vill jag säga att Gotlands säkerhetspolitiska betydelse är stor. Den dagen Gotland så att säga försvinner från kartan ligger mellersta Sverige öppet. Detta är en synpunkt som jag tror att vi måste beakta när vi handlägger försvarsfrågan framöver. Oswald Söderqvist menar — om jag förstår honom rätt — att det egentligen inte är så stor idé att ha något försvar över huvud taget, eftersom det slås ut med det samma. Det är klart att man alltid kan ha en sådan synpunkt — att vi skall låta andra länder runt omkring rusta upp men själva inte skaffa oss någonting att försvara oss med. Jag vill på det bestämdaste ta avstånd från en sådan inställning. När det gäller det tekniska försvaret på Gotland är det alldeles klart att vi, med det läge och den utformning som landskapet har, måste ha ett rörligt försvar. Stridsvagnarna är rörliga. Därför hör de hemma i försvaret på Gotland. Vi måste ha ett ordentligt luftvärn, och vi måste ha ett rejält kustartilleri. Satsar vi på detta och får tillräcklig förvarningstid tror jag, Oswald Söderqvist, att pengarna för dessa ändamål aldrig är bortkastade. Sedan var Hans Lindblad inne på frågan om marken och anförde, att det förhållandet att vi inte får tillräckligt med mark gör att vi måste dimensionera ned försvaret på Gotland och minska det antal som där utbildas. Den meningen är inte helt odiskutabel. Jag vill peka på att det har bedrivits pansarutbildning på Gotland sedan 1965, och jag har för min del aldrig hört talas om att man har utbildat sämre soldater på Gotland än någon annanstans i landet. Därtill kommer att Toftafältet är landets i särklass bästa skjutfält. Nu kommer emellertid markförhållandena att förbättras, och det är givetvis någonting som vi har anslutit oss till. Vi hoppas då att det blir förbättrade övningsbetingelser.

Herr talman! Vad som har sagts är att skjutförhållandena i och för sig är bra. Problemet har varit övningar som ger de stora förbanden möjlighet att röra sig. Detta har inte varit möjligt på den begränsade yta som det gäller. Men om man går ned till litet mindre enheter, blir sådana övningar möjliga. Med de krav man ställer på just en rörlig utbildning anses det att pansartrupperna behöver ganska stora utrymmen. Det har inte varit möjligt att åstadkomma på Gotland. Men det gäller här en kompromiss — en skräddarsydd lösning för Gotland — som i varje fall utskottet har blivit övertygat om kan vara rimlig. För att återkomma till Oswald Söderqvist så menar jag att man naturligtvis skall ha en underhållsorganisation. Också den skall finnas på Gotland i form av stridsvagnsverkstad och reservdelar. Sedan är det klart att det är svårt att föra över ytterligare stridsvagnar. Poängen är att man just därför behöver en hel del redan i inledningsskedet. Det gör nämligen att en angripare då måste säga sig att det kräver ganska mycket att invadera Gotland. Han måste själv ta med sig ganska mycket, det blir en stor operation. Det blir då mer avskräckande för angriparen att göra en sådan operation. Skulle det vara ganska lätt att ta Gotland, utan att angriparen behöver ha stridsvagnar med sig, vore det en betydligt enklare operation. Då är det svenska försvarets återhållande effekt mycket mindre. Det viktigaste är att ha en fredsbevarande inriktning, så att en angripare vet att det kräver så mycket att göra en sådan här operation att han helst avstår. Jag tycker det skulle vara ytterligt olyckligt om vi i Östersjöområdet just när det gäller Gotland skulle vidta åtgärder som gjorde att det vore betydligt enklare för en fiende att anfalla, och det skulle det vara om stridsvagnarna försvann. Som jag har sagt är robotar ganska lätta att hålla ned med hjälp av yttäckande vapen från flygplan eller med artilleri, men stridsvagnen är svår att bekämpa. Närvaron av ett stridsvagnsförband innebär nästan att en angripare tvingas också ta med stridsvagnar. Detta är Nr 45 en stor poäng, för det gör det mycket svårare för honom. Onsdagen den
Herr talman! Först vill jag vända mig till Torsten Gustafsson. Det vore bra om vi kunde föra en ärlig debatt med en ärlig debatteknik. Jag har aldrig sagt att vi skall ta bort försvaret på Gotland. Jag har sagt att vi skall strukturera om försvaret på Gotland. Det är en helt annan sak. Det borde Torsten Gustafsson vara så god och lägga märke till. Jag har sagt att stridsvagnsförbanden bör tas bort. Men jag har sagt två eller tre gånger i talarstolen och från min bänk att vi bör bibehålla samma värnpliktskontingent. Vi bör tillföra nya vapentyper. Vi bör ha kvar utbildning osv. på Gotland. Sedan stiger Torsten Gustafsson upp här och säger att jag inte vill ha något försvar på Gotland. Var så god och hör på vad jag säger och kom inte med oriktiga påståenden i debatten här! Till Hans Lindblad vill jag säga att jag tror inte att det är mycket idé att vi fortsätter att debattera frågan om vi skall ha stridsvagnsförband på Gotland eller inte. Det finns ingenting som styrker Hans Lindblads uppfattning att en angripare t.ex. inte skulle ta med stridsvagnar bara för att det inte finns sådana på ett visst frontavsnitt. Det finns ingenting som styrker det påståendet, i form av krigshistoria eller annat, utan det viktiga är att man har ett försvar som är det billigaste, det effektivaste och det mest underhållssäkra, speciellt ur aspekten att Gotland är en ö.
Herr talman! Oswald Söderqvist säger nu att han inte har påstått att man skall lägga ned försvaret på Gotland. Det må jag väl då erkänna att han inte har sagt. Därmed kanske vi har en ärlig debatt. Men vad Oswald Söderqvist har sagt är att han är beredd att försvaga försvaret på Gotland, i och med att han vill lägga ned pansartrupperna.

Herr talman! I anslutning till jordbruksutskottets behandling av propositionen 15 om ändring i lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg behandlas också motionen nr 1397 från vänsterpartiet kommunisterna. Den motionen tar också upp dessa problem och gör det med huvudsaklig 49 utgångspunkt i den statliga utredning som gjorts på området — benämnd Ren tur — och som innehåller ett program för miljösäkra sjötransporter. 1. Hamnar som saknar mottagningsstation för oljeavfall skall fortsättningsvis inte få lossa olja. 2. Fartyg skall inte få lämna hamnen förrän tankrengöring gjorts vid mottagningsstationen. 4. Krav att i första hand kusttankerflottan fr.o.m. någon bestämd tidpunkt skall förses med dubbla skrov. Detta skall därefter också gälla större tankfartyg. 5. Framtagning av fartyg och utrustning som kan ta upp olja ute till havs. Jordbruksutskottet säger i sin skrivning i betänkande nr 12 till detta riksmöte att betänkandet Ren tur och dess program för miljösäkra sjötransporter, som är en samling åtgärder avsedda att genomföras under en femårsperiod, har remissbehandlats och nu är föremål för beredning inom regeringskansliet. Jag utgår ifrån att denna beredning, trots det kärva ekonomiska klimatet i landet, kommer att resultera i förslag från regeringen till ett åtgärdsprogram i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens förslag. Blir så inte fallet förbehåller vi motionärer oss att återkomma i ärendet. I utskottsbetänkandet redovisas också att konventionen från Helsingfors mellan Östersjöstaterna till skydd för Östersjön nu är i kraft. Vidare redovisas att MARPOL-konventionen beräknas komma i kraft mot slutet av år 1982. Östersjön kommer då att internationellt bli erkänd som ett miljökänsligt specialområde, inom vilket sjöfarten måste iaktta särskild aktsamhet. Detta är naturligtvis bra om det också leder till den efterföljd från sjöfarten som vi har anledning att kräva. Herr talman! Med anledning av pågående verksamhet inom motionens kravområden avstår jag nu från att yrka bifall till motionen och förutsätter därmed att motionens krav väsentligen kommer att bli tillgodosedda inom rimlig tid.

Herr talman! Med hänvisning till utskottets skriftliga motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. Motionären har inte ställt något yrkande i dag, och jag tillåter mig att uppfatta det som att han t. v. kan acceptera den handläggning som är på gång. Jag vill i likhet med Per Israelsson uttala att de ambitioner som vi gemensamt står för skall komma att prägla det arbete som pågår.

Herr talman! Den regering vi nu har är splittrad och handlingsförlamad i många frågor, och i den finns inbyggda djupa motsättningar, som på senare tid varit nära att på nytt spräcka regeringssamarbetet. En så splittrad regering är naturligtvis till förfång för landet, särskilt i en tid av djup ekonomisk kris. Men på vissa områden visar regeringen något av handlingskraft, särskilt då det gäller att lägga fram förslag till riksdagen, vilka enligt vår mening leder till ökade klyftor och en felaktig fördelningspolitik i samhället. Ett sådant förslag är proposition 1980/81:45 med förslag till ändring i lagen om aktiesparfonder m.m., som vi nu skall behandla. I detta sammanhang har man i all hast tagit fram en departementspromemoria inom ekonomidepartementet, vilken sedan har upphöjts till regeringsförslag. Det gäller ett förslag som vi anser vara synnerligen dåligt underbyggt. Denna PM har visserligen varit föremål för remissbehandling, i motsats till andra promemorior som dykt upp inom departementen på senare tid och som plötsligt blivit regeringspropositioner, utan att man frågat någon utanför kanslihusets väggar om lämpligheten av förslagen. Jag vill i detta sammanhang passa på att något reagera mot att det numera blivit allt vanligare att man upphöjer interna PM till regeringspropositioner utan att några andra får lägga synpunkter på dem. Det händer t.o.m. att berörda statliga verk och myndigheter inte får någon information om vad som händer inom kanslihusets väggar förrän det plötsligt ligger en proposition på riksdagens bord. Ett sådant förfarande är, enligt min mening, förkastligt från såväl parlamentariska som demokratiska utgångspunkter. Den aktuella promemorian har emellertid blivit föremål för remissbehandling och har granskats av flera remissinstanser. Remissutfallet kan dock inte anses vara särskilt smickrande för det förslag som regeringen nu lägger fram och inbjuder riksdagen att fatta beslut om. Tunga statliga remissinstanser som bankinspektionen och riksskatteverket är mycket kritiska till förslaget och såg helst att det inte genomfördes. Efter att kritiskt ha granskat förslaget från lagtekniska synpunkter säger bankinspektionen på följande sätt: ”Mot bakgrund av det anförda finner inspektionen det svårt att godta de i viktiga hänseenden gjorda avvikelserna från bestämmelserna i AFL. Detta gäller dels möjligheten för de anställda att spara enbart aktier i det egna företaget, dels förslaget att denna typ av fond inte skall vara öppen för allmänheten. I själva verket innebär dessa avsteg från AFL så betydande undantag från fundamentala principer i denna lag att inspektionen anser att en särskild lagstiftning bör väljas för att lösa det med promemorian avsedda syftet.” Senare i remissvaret kommer bankinspektionen med ytterligare allvarlig kritik. Man säger så här: ”Det förtjänar dock understrykas, att de blivande andelsägarnas risker blir mycket stora. Värdet med andelarna står och faller med ett enda företags utveckling. Skulle företaget gå så dåligt att det behöver avvecklas kan anställda som är andelsägare riskera att mista inte bara anställningen utan även ett sparkapital.” Även riksskatteverket är, som jag antytt, mycket kritiskt till förslaget från såväl praktiska som principiella synpunkter. Man anser för sin del att förslaget innebär avsteg från principen om en rättvis och likformig beskattning. Man tycker med andra ord att förslaget är orättvist och att det gynnar vissa skattebetalare framför andra. Man befarar också i detta sammanhang att flera andra grupper i samhället kan komma att resa krav på att få åtnjuta samma behandling, vilket skulle kunna leda till administrativa olägenheter och kontrollproblem i olika sammanhang. Herr talman! De allra tyngsta remissinstanserna i det här sammanhanget är väl ändå de stora löntagarorganisationerna LO och TCO, vilkas medlemmar mest skulle beröras av förslaget. Regeringen tror sig kunna få fram riskvilligt kapital till företagen på detta sätt. Dessutom skulle löntagarna gynnas med skattefavörer om de sparade i aktiesparfond. Nu är det emellertid på det sättet att varken LO eller TCO vill veta av det här regeringsförslaget. De avstyrker på det bestämdaste. Det är ju ganska märkligt att regeringen inte tagit något intryck utav de här tunga remissvaren. LO säger bl.a. i sitt remissvar: ”De som ändå sparar, dvs. de som har så höga inkomster att de har råd att spara kan överväga att flytta över sitt sparande till det område som ger störst avkastning. En del gör det, men de flesta avstår ändå från att välja aktier som sparform, eftersom deras sparande syftar till annat än till högsta möjliga avkastning i risktagande placeringar. Resultatet blir att alla får betala de skattefavörer som en liten grupp i samhället tillgodogör sig, utan att näringslivets kapitalförsörjningsproblem förs närmare sin lösning. LO motsätter sig ytterligare utvidgningar av systemet med skattefavörer till arbetsfria inkomster.” Man menar att det här Nr 45 förslaget är djupt orättvist. Å TCO är minst lika kritisk i sitt remissvar och gör i stort sett lika beska kommentarer som LO. Man säger: ”TCO vill också hänvisa till sin principella uppfattning att den kollektiva kapitalbildningens roll i näringslivets kapitalförsörjning måste stärkas. Förslaget i promemorian innebär därför ett steg i fel riktning. Sammanfattningsvis anser TCO att den utvidgning av sparstimulanssystemet som föreslås i promemorian saknar intresse från fackliga utgångspunkter.” Det är, herr talman, följaktligen en ganska bister — och även ganska förödande — kritik som detta förslag har utsatts för. Vi motionärer och reservanter befinner oss alltså i gott sällskap när vi nu yrkar avslag på den här propositionen. Som vi påpekade i vår reservation är det mycket anmärkningsvärt att regeringen på detta sätt föreslår en utbyggnad av det s.k. skattesparandet i aktier utan att någon utvärdering av systemet som sådant gjorts. Det har heller inte gjorts — som vi ser det — någon seriös analys av de grundläggande frågor som hänger samman med det nya förslaget. Det gäller kapitalbildningen i samhället, företagens behov av riskvilligt kapital och frågan hur man över huvud taget skall kunna åstadkomma en demokratisering av ägande och inflytande i näringslivet. Som bekant utreds dessa frågor av löntagarfondsutredningen. Den utredningen väntas framlägga sina förslag på nyåret. Jag kan inte se saken på annat sätt än att man från regeringens sida med detta bristfälliga förslag försöker föregripa löntagarfondsutredningen. Herr talman! Här måste man fråga sig: Är det aktiesparfonder som skall ersätta löntagarfonderna? Är detta allt som skall bli kvar av löntagarnas medverkan i företagens kapitalbildning samt av deras inflytande och medbestämmande i företagen? Det kanske Bo Siegbahn senare i debatten kan ge besked om. Jag tror att många löntagare i vårt land frågar sig det. Man hade ju så bråttom med att ta fram det här förslaget och att lägga det på riksdagens bord. Ändå visste man att löntagarfondsutredningen efter årsskiftet kommer med sitt förslag. Sedan har man en — enligt min mening — ganska fantastisk formulering i propositionen som den borgerliga majoriteten i finansutskottet funnit anledning att särskilt understryka. Man säger så här: ”Aktiesparandet i det egna företaget är vidare ägnat att stärka de anställdas känsla av samhörighet med företaget, vilket är av stort värde i sig.” | Det är verkligen inte höga ambitioner som borgerligheten har då det gäller löntagarnas möjligheter att öva inflytande i de företag där de arbetar. Det räcker tydligen att bara inge dem en ”känsla” av samhörighet. Vi socialdemokrater menar att ökad samhörighet med företagen måste förenas med möjligheterna till ett reellt inflytande. Detta mycket viktiga krav kan enligt vår uppfattning inte tillgodoses med några aktiesparfonder. Vi motsätter oss alltså förslaget i proposition 45 främst av följande skäl: Vi anser att förslaget är fördelningspolitiskt orättvist, som skattesparande 53 över huvud taget är. Avkastningen på denna form av sparande är skattefri, varför denna förmån är meningsfull endast för vissa skattebetalare, nämligen för dem som har antingen överskott eller underskott från kapitalinkomster. 65 Yo av alla inkomsttagare har så måttliga kapitalinkomster att de redan nu uppnår skattefrihet för dessa inkomster genom det s.k. sparavdraget. Detta innebär att småspararna inte har någon som helst glädje av att avkastningen på skattesparande är skattefri. En annan orättvisa består i att denna skattefrihet är mera gynnsam för personer med höga inkomster och höga marginalskatter än för personer med låga inkomster och låga marginalskatter. Härtill kommer, som LO framhållit i sitt remissvar, att många människor helt enkelt inte har råd att spara i nämnvärd omfattning i det nuvarande kärva ekonomiska läget. Därför blir resultatet att de skattelättnader som erbjuds genom detta system inte tillfaller de människor som egentligen bäst skulle behöva dem. Vi vill i stället peka på den alternativa form av sparstimulanser som presenterats i den socialdemokratiska partimotionen 1980/81:71. Där föreslås nämligen att det s.k. sparavdraget görs om till en allmän skattereduktion och att omfattningen av dessa sparstimulanser görs mer omfattande än vad som nu är fallet. Det vi föreslagit i den motionen är — i motsats till vad regeringen föreslagit i propositionen — enkelt och överskådligt och kommer alla sparformer till del. Dessutom — och det är det viktigaste — är vårt förslag fördelningspolitiskt rättvist och gynnar verkligen den stora gruppen av småsparare i vårt land. Nu är det dessutom så att skattesparandet orsakar betydande kostnader för statsbudgeten, utan att man har några garantier för att ett verkligt nysparande kommer till stånd. Risken är nämligen stor för att skatteförmånerna hamnar hos personer som antingen flyttar över sina sparmedel från andra sparformer till det nya systemet eller skulle ha sparat även utan speciella stimulanser. Därför är det fullt möjligt att reformen kan komma att leda till ett minskat sparande i samhället. Det kan nämligen hända att det egentliga nysparandet blir mindre än det negativa sparande som uppkommer i statsbudgeten. Regeringen gör i propositionen det häpnadsväckande påståendet att detta egentligen inte spelar någon roll. Skulle det verkligen vara regeringens uppfattning numera, så innebär det en klar åsiktsförskjutning mot tidigare. När regeringen införde de nuvarande reglerna för skattesparandet hävdade man nämligen att ett viktigt motiv just var behovet av nysparande. Nu påstår man i den här propositionen i stället att det väsentliga är att systemet bidrar till att ge ett tillskott av riskkapital. Det svänger tydligen snabbt mellan olika åsikter hos regeringen då det gäller synen på sparandet i vårt samhälle. Om tillskottet på riskkapital numera är det främsta motivet, så finns det enligt vår uppfattning för samhället billigare metoder att öka utbudet av riskvilligt kapital än att göra det till priset av dels ett minskat totalt sparandei Nr 45 samhällsekonomin, dels ett kraftigt ökat budgetunderskott. Onsdagen den Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar vi alltså avslag på regeringens 10 december 1980 proposition 1980/81:45 med förslag till ändring i lagen om aktiesparfonder, m.m. Vi gör det dels för att vi anser förslaget vara orättvist och fördelningspolitiskt felaktigt, dels för att det är dyrbart för samhället och icke skapar några garantier för att ett nysparande kommer till stånd, dels därför att det förefaller osannolikt att den sparmöjlighet som föreslås i propositionen mer än ytterst marginellt skulle kunna bidra till att öka tillgången på riskvilligt kapital i näringslivet. Slutligen yrkar vi avslag på regeringsförslaget därför att det med kraft har avstyrkts av de stora löntagarorganisationerna LO och TCO. Följaktligen, herr talman, yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Det finns många egendomliga inslag i regeringens s.k. sparpolitik. Men frågan är om inte det här förslaget är ett av de allra egendomligaste. Här handlar det nämligen om att öka statens utgifter eller att få minskade skatteinkomster, vilket är samma sak. Regeringen föreslår utvidgade skattesubventioner men vill samtidigt, som alla vet, ta bort subventionerna på viktiga typer av livsmedel. De subventionerna skall enligt regeringens mening den 1 januari 1981 minska med 250 milj.kr. Men på aktieområdet vill alltså regeringen ha utökade subventioner. Det är ganska avslöjande för dess politik. De subventioner som det här handlar om kommer nämligen uteslutande att gynna de grupper i samhället som redan har höga inkomster och stora förmögenheter, medan avskaffandet av subventioner på livsmedel hårdast slår mot låginkomstgrupper, barnfamiljer och pensionärer. Här får vi alltså i blixtbelysning det socialt reaktionära innehållet i regeringens hela sparpolitik. Regeringen har inte heller kunnat anföra några sakligt hållbara skäl för sitt förslag. Det är, som redan framhållits av den föregående talaren, två motiv som har anförts från regeringen och utskottsmajoriteten. För det första talar man om att det finns ett ökat behov av riskkapital. Men ingenstans finns det bevisat att tillgången på riskkapital kommer att öka i och med ett genomförande av det förslag som regeringen nu lägger. Det kan mycket väl förhålla sig så att sparandet i samhället i stället minskar. De stora företagen har f.n. mycket kraftiga likviditetsöverskott. En sifferuppgift, som publicerades för en tid sedan, angav detta överskott till 45 miljarder kronor. Det är pengar som alltså inte används och som enligt min mening måste betecknas som tillgängligt riskkapital. Varför skall man då genomföra den här åtgärden? Det är ju inte tillgången på likvida medel som är problemet för de stora företagen, utan det ligger på annat håll. 55 För det andra anför regeringen och utskottsmajoriteten som argument för detta förslag om aktiesparfonder att de skulle minska maktkoncentrationen inom företagen.

Effekten av att man starkt ökar antalet små aktieägare i ett företag är bara att det för de stora aktieägarna blir ännu lättare än tidigare att behärska bolagsstämmorna. De många tusentals aktieägarna med en eller ett par aktier besöker inte bolagsstämmorna. Man har inte stämmorna i lokaler som rymmer så många människor, och där sitter i allmänhet — även i de allra största företagen — en handfull människor som representerar en majoritet på stämman. Sanningen är alltså precis den motsatta mot vad utskottet här påstår.

Det är ett led i att öka den faktiska centralisationen inom det privata näringslivet, att göra det ännu lättare för de stora aktieägarna att ha kontrollen och makten inom företagen. Det argument som anförs är alltså helt felaktigt. Hur är det då med verkningarna av regeringsförslaget, om det genomförs? För det första — och det har framhållits med skärpa i de remissuttalanden som föreligger från både LO och TCO — kommer förslaget att få fördelningspolitiskt negativa verkningar. Det kommer att gynna de grupper i samhället som har höga inkomster och stora förmögenheter. För det andra, vilket har framhållits av riksskatteverket, strider detta förslag mot principen om en rättvis och likformig beskattning, en skatteprincip som man tidigare alltid har ansett att man skulle hålla i helgd. Här är det en grupp som får mycket bestämda och stora fördelar, och därmed bryter man det mönster som man av tradition menat skulle finnas av likformighet i den svenska beskattningen. Det finns alltså mycket starka skäl som talar mot hela detta förslag. Herr talman! I den socialdemokratiska reservation som är fogad till utskottsbetänkandet tar reservanterna upp båda de yrkanden som ställts i vpk-motionen, både om avslag på propositionen och att riksdagen skall ställa sig kritisk till hela systemet med skattesubventionerat aktiesparande och säga till regeringen att detta bör upphöra. Jag kan därför yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Det ärende vi diskuterar i dag, finansutskottets betänkande nr 12, rörande möjlighet för anställda i ett företag att under gynnsamma förhållanden bilda en aktiesparfond baserad på aktier i det egna företaget, är egentligen ett ganska litet ärende. Den stora frågan, nämligen att på olika sätt uppmuntra sparandet bl.a. genom tillskapandet av aktiesparfonder, avgjordes av riksdagen redan för flera år sedan. Vpk:s och socialdemokraternas motioner liksom den socialdemokratiska reservationen till utskottsbetänkandet sysslar egentligen mest med en analys och kritik av dessa institut, liksom de tal vi har hört här i dag. Trots att en sådan debatt egentligen inte hör hemma i dagens fråga skall jag ändå ta upp ett par synpunkter som framförts. Jag vill först kommentera vad Paul Jansson sade om oskicket att basera propositioner bara på departementspromemorior. Då skall man ha i minnet att den värsta syndaren genom alla tider mot den principen var den socialdemokratiske dåvarande industriministern Krister Wickman, som först lade fram en promemoria om att skapa en stor industrifond och sedan under propositionsskrivandet plötsligt ändrade förslaget till att avse en investeringsbank — utan att det någonsin var ute på remiss. Det är det klassiska exemplet på misskötsel. Däremot håller jag med Paul Jansson om att man skall vara mycket försiktig med att låta promemorior vara avgörande för en proposition. I det här fallet har förslaget dock, vilket också Paul Jansson erkänner, varit på remiss. Det fanns därför alla möjligheter att yttra sig om det. Från socialdemokratisk sida är man helt emot de här berörda typerna av sparformer. Att man också är det från kommunistisk sida är ju mindre intressant, när utgångspunkten här är att skapa ett helt socialistiskt, kollektivistiskt samhälle. Det centrala ideologiska skälet för socialdemokraternas inställning — det framgår dels av motionen och reservationen, dels av Paul Janssons yttrande här i dag — är att man fruktar att sparfonder skall kunna vara delar i ett system som förhindrar eller försvårar införandet av socialisering genom kollektiva löntagarfonder. Det är väl inte ägnat att förvåna att LO ansluter sig till denna filosofi, trots att alla opinionsmätningar visar att LO här endast har stöd av en liten procentandel av sina medlemmar. Att TCO:s socialdemokratiskt dominerade sekretariat och ledning också fortfar att driva samma linje i t.ex. sitt remissyttrande är något mer förvånande mot bakgrund av de kraftiga bakslag man under de senaste åren åkt på från medlemmarnas sida i dessa frågor. Det socialdemokratiska förslaget att man skulle avvakta löntagarfondsutredningens betänkande i stället för att nu företa tvivelaktiga smååtgärder kan nog diskuteras. Först och främst kommer en borgerlig regering under alla förhållanden säkerligen inte att föreslå några kollektiva löntagarfonder. Och även om socialdemokraterna skulle vinna nästa val och — trots säkerligen mycket kritiska remissinstanser till det förslag som löntagarfondsutredningen eventuellt kommer att framlägga — föreslå införandet av sådana fonder, kan de knappast träda i kraft förrän någon gång fram mot mitten av 57 1980-talet, dvs. då den nu framlagda långtidsutredningens resultat redan skall föreligga. Men vår ekonomiska situation tillåter inte att vi på en så osäker framtid skjuter olika åtgärder i syfte att åter få ordning på vår ekonomi. Allt som kan göras på olika områden bör göras så snart som möjligt. Det utesluter inte att man i framtiden kan komma fram till att dessa sparfonder skall få en annan utformning eller kanske helt ersättas av ett annat system. Tövrigt för socialdemokraterna resonemang längs två inbördes motstridiga linjer. Å ena sidan säger man att dessa fonder hittills har haft och även i framtiden säkerligen kommer att få en utomordentligt marginell effekt på sparandet och tillförseln av riskvilligt kapital. Å andra sidan polemiserar man ganska upprört mot propositionens uttalande om att det kan tänkas att nettosparandet inte ökar men att det centrala är att en större del av detta kanaliseras till riskvilliga investeringar, dvs. aktier. Socialdemokraterna anser i sin motion detta vara en ”häpnadsväckande” tankegång, som dessutom är felaktig. Genom de fördelaktiga skattereglerna kommer staten att gå miste om vissa skatter, vilket något besynnerligt i den socialdemokratiska kommittémotionen kallas för ”statens negativa sparande”. Slutsatsen är att den samlade effekten kan bli negativ. Socialdemokraterna kallar alltså icke influtna inkomster för statens negativa sparande, vilket kanske är en viss nydaning av det nationalekonomiska språket. I realiteten är det här två olika saker man diskuterar. Propositionen har endast diskuterat betydelsen av att en större del av det förefintliga sparandet kanaliseras till riskvilliga investeringar. Att detta är nödvändigt borde alla de demokratiska partierna kunna vara ense om. För dem som inte insett detta vill jag rekommendera en studie av den nya långtidsutredningen. Där understryks, bl.a. i ett långt kapitel på s. 428, den centrala betydelsen för företagsamheten i Sverige av att företagens soliditet, dvs. egenkapital, ökar i förhållande till det lånade kapitalet. Inte minst i dessa dagar ser vi hur livsfarligt det kan vara för ett företag att ha litet eget kapital, t.ex. i form av ägarbevis, i förhållande till skuldbördan och omsättningen. När därför socialdemokraterna nu för ett resonemang om negativa konsekvenser för statens inkomster genom de gynnsamma skattereglerna för aktiefonder måste man självfallet också föra in i bilden de mera långsiktiga positiva konsekvenser såväl för staten som för samhällsekonomin som uppmuntran av företagsamhet kan få — en uppgift som jag inte här vill ta på mig. Socialdemokraterna hävdar även att skattereglerna för sparfonderna endast gynnar höginkomsttagare men är skäligen likgiltiga för de mindre inkomsttagarna. För de sistnämndas del skulle det räcka med nuvarande sparavdrag. Jag tror att detta är en felaktig uppfattning. Med en hygglig ränteavkastning når man mycket snart gränsen för sparavdraget, och då kommer de här skattereglerna att spela en icke oväsentlig roll. Att de, som C.-H. Hermansson och jag tror också Paul Jansson sade, skulle gynna endast storinkomsttagare, storkapitalister, måste väl ändå vara en missuppfattning av vad som står i texten. Sparmöjligheterna per år är ju kraftigt begränsade. Nr 45 Reglerna gynnar därför inte de grupperna utan snarare den stora mellangruppen inkomsttagare. Paul Jansson klagade över att man inte hade gjort någon utvärdering av det hittillsvarande resultatet av dessa sparformer. En sådan utvärdering pågår. Av samma skäl som jag förut angav vore det emellertid inte riktigt att avvakta resultatet av den. Dessutom tar det, som också framgår av många uttalanden, tid innan sådana här åtgärder får effekt, innan allmänheten får klart för sig värdet av dem. Jag kan instämma i vad Paul Jansson sade om att reglerna kanske är en aning komplicerade. Paul Jansson — eller möjligen C.-H. Hermansson — sade att de som bäst skulle behöva hjälp inte får del av dessa fonder, de har ingen möjlighet att spara någonting. Det må väl vara hänt, men det är inte det saken gäller. De förmåner i skattehänseende som föreslås för detta sparande gäller självfallet dem som med en viss ansträngning kan spara. För andra människor, de som har det svårt i samhället, får man tillgripa andra åtgärder. Därefter skulle jag vilja säga några ord om det egentliga ämnet för dagens överläggning, nämligen förslaget att införa ett särskilt institut för aktiesparandeii det egna företaget. Av naturliga skäl krävs det beträffande de vanliga aktiesparfonderna att riskspridningen skall vara ganska stor. Den har fastställts så att fonden får ha högst 10 96 av sina tillgångar i samma företag. Detta omöjliggör självfallet företagsaktiefonder. Trots detta har intresset för sådana fonder varit ganska betydande, och flera sådana har inrättats fastän de i förhållande till sparfonderna är oförmånliga. Det förefaller vara ett rättviseintresse och ett intresse även för de berörda parterna att man på det sätt som propositionen föreslagit nu företar en viss utvidgning av aktiefonderna till att även omfatta enskilda företag. Det innebär självfallet, som motionärerna påpekar, betydligt större risker för de anställda. Men tanken är väl inte att allt sparande av den enskilde skall placeras i hans eget företags aktier utan att han samtidigt skall kunna utnyttja de andra sparfonderna. Allt intill det maximibelopp på 7 200 kr. per år som numera gäller. Sådana fonder bör kunna stärka de anställdas känsla av samhörighet med företaget och även öka deras intresse för att både positivt och kritiskt granska företagets utveckling. Mot detta genmäler nu socialdemokraterna att det finns andra saker som de anställda tycker är viktigare, nämligen anställningstrygghet och möjligheterna till inflytande på den egna arbetsplatsen. Ja, visst är anställningstryggheten viktig. Men syftet med att söka få fram mer riskvilligt kapital är just att öka företagens möjligheter att göra nya investeringar och därigenom öka anställningstryggheten. Utan lönsamma företag finns det på sikt ingen anställningstrygghet. Vad slutligen de anställdas inflytande inom det egna företaget beträffar kan självfallet ett större aktieinnehav påverka detta inflytande. Jag har mycket svårt att förstå C.-H. Hermanssons resonemang. Om det gällde att man skulle stycka upp kapitalinnehavet hos en halvstor aktieägare i en mängd små enheter, skulle det naturligtvis kunna få de effekter som C.-H. Hermansson nämnde. Men här är tanken att man skall skapa fonder som 59 skall ta deli nyemissioner och köpa upp aktier från andra och på så sätt få en vissstorlek. Då är det bara frågan om hur den fonden sköts som är avgörande för i vilken utsträckning man skall få någonting att säga till om. Den bild som C.-H. Hermansson gav hänför sig till en helt annan situation än den som gäller för sådana här aktiesparfonder inom företagen. Men sådana frågor kanske ändå i väsentliga avseenden måste diskuteras vid sidan om aktiesparfonderna. Man får inte ställa kravet att aktiesparfonder skall tillfredsställa alla önskemål, men så mycket kan ändå sägas som att kollektiva löntagarfonder, i varje fall enligt nu föreliggande förslag, skulle ge de anställda — enskilt och kollektivt — mycket liten ökning av inflytandet. Det skulle bli LO centralt och fackförbunden nationellt eller möjligen regionalt som så småningom skulle komma att helt styra företagen. Det alternativet kan inte vara särskilt lockande för den stora majoritet av svenska folket som har ställt sig kritisk till förslagen om kollektiva löntagarfonder. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 12.

Herr talman! Bo Siegbahn säger att detta är en mycket liten fråga som egentligen inte skulle behöva kräva någon särskilt stor debatt. Det är typiskt för den nuvarande regeringens sätt att försöka smyga in saker som har väldigt stor betydelse för människor i samhället att man kallar dem för små frågor — vi har ett exempel på det i den fråga som vi skall diskutera här i morgon, nämligen hur man har hanterat frågan om basbeloppet. Alla de frågor som kommer att medföra grundläggande problem för människorna i det här samhället kallas av regeringens företrädare för små, och man talar om små detaljer. Men den här frågan, Bo Siegbahn, är ingen liten fråga. Inledningsvis frågade jag om det här var det som skulle ersätta löntagarfonderna. Jag fick inget svar på det. Däremot fick vi höra den vanliga litanian om socialiserade fonder och om hur förbundsombudsmän och förbundsordförande skulle styra allting i framtiden om vi genomför ett system med löntagarfonder.

Den kommer att svara just på frågorna om hur vi skall lösa problemet med att få riskvilligt kapital till företagen i framtiden och hur vi skall lösa problemet med de anställdas inflytande över det kapital som kan ställas till förfogande. Jag tycker Bo Siegbahn skulle kunna ge ett svar på frågan, varför det var så bråttom med att lägga fram det här förslaget nu. Förslaget blir ju inte bättre för att man därmed förstärker ett tidigare förslag med skattesparstimulanser och förmåner, som vi från början ansåg vara felaktigt. Man kryddar ju på orättvisorna på det här sättet. Beträffande sparavdraget är det så, Bo Siegbahn, att människor som har inkomster av kapital — ensamstående 800 kr. per år och makar 1 600 kr. — är skyddade. De här pengarna är ju skattefria redan nu med det sparavdrag som finns. Därför vill vi med kraft säga att det nya förslaget inte är till någon glädje för småspararna. Dessutom har vi sagt, vilket jag påpekade i mitt första inlägg, att sparavdraget bör ses över och göras mer allmängiltigt och bättre, så att man på den vägen kommer fram till en stimulans av sparandet i det här landet, vilket vi alla anser vara angeläget. Slutligen vill jag ställa ytterligare en fråga till Bo Siegbahn. Löntagarna föreslås nu ha aktier i de här fonderna. På vilket sätt kommer de att få utöva sin rösträtt i företagen? Blir det aktier med fullt röstvärde som man får, eller blir dets.k. B-aktier, där man inte kan använda sin makt i företaget på något sätt? Detta har inte alls framgått av vare sig propositionen eller de förarbeten som gjorts. Och det är naturligtvis en mycket intressant fråga för de löntagare som kan tänkas bli lockade av förslaget att vara med och spara i de här fonderna. De måste rimligtvis veta vad de får för makt och inflytande med anledning av de pengar som de sätter in i företaget.

Herr talman! Jag vill ställa tre konkreta frågor till Bo Siegbahn och finansutskottet. 1. Vad anser finansutskottet om riksskatteverkets påpekande att regeringens förslag på den här punkten strider mot den skatterättsliga principen om en rättvis och likformig beskattning? Rycker man bara på axlarna åt det och struntar i vad riksskatteverket anser? 2. Vadanser finansutskottets majoritet om LO:s uttalande?

3. Detta är rätt väsentligt: Vad kommer det här förslaget, om det genomförs, att kosta statskassan i form av uteblivna skatteinkomster? Hur kan man motivera ett sådant här förslag, som innebär att statskassan ytterligare tappas på inkomster i ett läge där man i andra debatter hela tiden talar om behovet av sparsamhet och ökade skatteinkomster? Jag skulle vilja ha svar på de här frågorna.